Fru talman! Skolministern och jag, tillsammans med många föräldrar, är överens om att man upplever den öppna förskolans verksamhet som tillfredsställande och bra just därför att den är frivillig och avgiftsfri. Bakgrunden till att jag skrev den här interpellationen är att jag ser att det nu finns en tendens att den öppna förskolans verksamhet inte prioriteras i de signaler som kommer från regeringen i den allmänna diskussionen om en allmän förskola för alla och maxtaxa på dagis. Den delen i förskoleverksamheten som gäller just öppen förskola drunknar i det andra resonemanget om en förskola för alla. Det är det som är bakgrunden till att jag tar upp den här interpellationen. Jag tror att det vore värdefullt om skolministern, exempelvis i en sådan här diskussion, också lyfter fram gruppen hemarbetande föräldrar - inte mer och inte mindre. Det är viktigt att den gruppen finns med för att ytterligare visa på värdet av olika former för hur barn har det när de är små och för att se nyttan och glädjen av att vi har en öppen förskola som riktar sig till alla oavsett vilken barnomsorgsform man har. Jag ser med oro på att många kommuner i dag sparar just på den verksamhet som öppen förskola utgör. I svaret kommenterar inte skolministern det faktum som måste betecknas som nedslående att under de senaste åren har var fjärde öppen förskola försvunnit. Över 400 har försvunnit i hela landet, och takten har ökat de senaste åren. Tyvärr tvingas jag konstatera att i de barnomsorgsdebatter som har förts i olika sammanhang har inte denna verksamhetsform lyfts fram särskilt mycket. Under den tid som jag har suttit i riksdagen har jag inte kunnat uppfatta att den verksamhet som öppna förskolan utgör fått om ens något utrymme här i kammaren eller lyfts fram av ansvarig minister. Jag beklagar detta. Däremot har införandet av allmän förskola samt maxtaxa på dagis presenterats och diskuterats många gånger. Själv har jag vid ett par olika tillfällen här i kammaren ställt frågan om hur socialdemokraterna och hur regeringen ser på den öppna förskolans framtid. Jag har vid de tillfällena inte fått några uttömmande svar, om ens några svar alls. Det är ju också, som jag tidigare sade, bakgrunden till att jag ställt denna interpellation till skolministern.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 Om regeringen menar allvar med detta måste regeringen, menar jag, avsevärt mycket tydligare än hittills föra ut det här budskapet. Här har regeringen ett ansvar som sträcker sig längre. Om inte något sker stannar det, befarar jag, vid ett önsketänkande. Redan i dag upplever många kommuner att man har svårt att klara av öppen förskoleverksamhet, även om det är förhållandevis små kostnader som den öppna förskoleverksamheten utgör. Så är fallet särskilt när man befinner sig i ett läge när ytterligare kostnader för barnomsorgen aviseras. Då är det inte svårt att se den hotbild som tornar upp sig när det gäller att klara, behålla och förhoppningsvis utveckla verksamheten. Ser inte skolministern denna hotbild?

Fru talman! Jag tycker att det är bra att skolministern här tre gånger har understrukit värdet av öppen förskola och dess verksamhet. Jag har inte ställt den här interpellationen av något annat skäl än för att vi från riksdagen och ni från regeringen - det var min förhoppning - skulle tydliggöra detta för kommunerna ute i landet. Jag tror också att det till viss del kan finnas öppen förskoleverksamhet som bedrivs med en kvalitet som inte är tillfredsställande. Det kan vara ett sätt att ha en verksamhet, men att ha den till så låg kostnad som möjlighet. Det kan också saknas kunskap om vad den skall innehålla. Det har lett till att man har slarvat med utformningen och inte tillräckligt noga sett över hur verksamheten skall se ut och vad den skall innehålla. Just därför är det så viktigt att vi på olika nivåer och från olika partier tillsammans visar på vilken betydelse den öppna förskolan har. Det är viktigt för att den här diskussionen också skall hållas levande i kommunerna, så att man när man bedriver öppen förskola gör det med kvalitet. Det här är ingenting som går av sig självt utan vi måste allihop tillsammans arbeta i den riktningen för att tydliggöra hur viktig verksamheten är. Man har ju konstaterat - och det har ju Skolverket också gjort - att man har bedrivit en sparjakt på öppna förskoleverksamheter. Jag har sett en sådan rapport. Jag tror att det är värdefullt att skolministern har angett en sådan här inriktning. Jag tror att det är bra också för det arbete jag förstår nu bedrivs av en arbetsgrupp inom regeringen som också ser över förskolan. Det är bra att tankarna finns med så att man i en paketlösning, så att säga, har med ett komplement till annan barnomsorg. Med det vill jag tacka skolministern för den här debatten. Jag kommer också att måna om den här verksamheten, och jag kommer att hålla ögonen på vad som händer för att vi skall fortsätta det arbetet.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret på min interpellation. Just i dessa tider diskuteras ju skolan mycket livligt över hela landet, förmodligen beroende på att det är skolavslutning för väldigt många elever och lärare. Särskilt diskuteras gymnasieskolan. Fungerar den väl? Skall vi vara nöjda med resultaten? Om vi inte tycker att den fungerar bra, om vi alltså inte är nöjda med resultaten, hur skall vi då gå till väga för att förbättra skolan? Jag skall först återge några synpunkter och presentera aktuell statistik. Skolverkets uppgifter om hur många elever som avslutar sina gymnasiestudier inom fyra år är inte en särskilt positiv läsning. Låt mig peka på situationen i År 1998, det senaste året som redovisas, var det 68 % som var klara inom fyra år. Tre år tidigare var motsvarande siffra 88 %, alltså en nedgång med 20 %. Särskilt illa går det för elever med invandrarbakgrund. Av dem hoppar 43 % av gymnasiet inom fyra år - alltså nästan hälften. Jag har i min interpellation berört problemet med att många elever inte får med sig från grundskolan tillräckliga kunskaper för att klara gymnasiestudier. Om man ser till gruppen pojkar i Stockholmsområdet som slutar grundskolan utan att vara formellt behöriga för gymnasiestudier finner man i vissa kommuner väldigt höga siffror. I Botkyrka t.ex. var förra året 26 % av alla pojkar i årskurs 9 obehöriga. Jag skall inte trötta skolministern med mer statistik. Siffrorna är säkert kända eftersom det är officiella siffror som jag redovisar här. När det gäller de fackliga organisationerna inom skolans värld, lärarorganisationerna, tänker jag på Lärarnas Riksförbund. Dess ordförande Tomas Johansson skrev i går i Expressen att man inom sitt fackförbund skall granska hur skolpolitiken genomförs i ett antal kommuner och hur man når målen. Jag tror att det är fem kommuner som man skall gå igenom. Skälet är följande, säger han: "Jag litar inte på att politikerna själva klarar eller orkar slå vakt om den goda skolan -." Jag har i dag på morgonen fått telefonsamtal från en kommunpolitiker som är mycket orolig över att man inte klarar av skolpolitiken efter kommunaliseringen. Tidigare i veckan skrev Lärarförbundets ordförande Christer Romilsson att lärarna inte längre orkar vara kvar i skolan. Pensionsåldern för lärare är ju 65 år men det är väldigt många, så småningom kanske ett flertal, som slutar långt tidigare så den verkliga pensionsåldern ligger ofta på 57, 58 eller 59 år. Det är också problematiskt för skolan. Lärarbristen ökar ju ännu mer om det inte bara så att säga är naturliga pensionsavgångar. Stockholm förra veckan. Vi fick där ta del av en del resultat som man hade kommit fram till. Bl.a. var det en kvinna med bakgrund från ett centraleuropeiskt land som hade studerat den svenska modellen och den svenska skolan. Hon menade att Sverige utmärker sig på ett sätt, nämligen att det är en mycket fast organisation, stor homogenitet och kontroll. De tre begreppen redogjordes det för. Problemet med homogeniteten är att många elever måste gå igenom en utbildning som inte passar dem. Vi människor är ju väldigt olika. En högskolerektor sade ordagrant vid mötet: Vi kan inte köra på som om alla är lika. Han sade också: Vi bygger in en utstötningsmekanism som drabbar invandrareleverna särskilt hårt. Alla de här problemen finns men skolministern nämnde dem inte alls i sitt svar på min interpellation. Jag vill därför komplettera med en direkt fråga: Oroar det inte skolministern när nästan hälften av alla invandrarelever hoppar av gymnasiet?

Fru talman! Jag delar skolministerns uppfattning att det är grundskolan som måste lyckas bättre, eftersom alla elever går i grundskolan, som är obligatorisk. En hel del av problemen med gymnasieskolan är ju att elever som slutar grundskolan inte har de kunskaper som krävs för att kunna få en utbildning på gymnasienivå. Därför vill vi satsa mer på grundskollärarutbildning i fortsättningen. Vi vill verkligen stärka grundskollärarnas identitet och ge dem en rejäl skjuts framåt, så att det skall vara attraktivt att välja det yrket i fortsättningen, både för män och kvinnor. Jag vill inte måla upp ett skräckscenario över den svenska gymnasieskolan. Den fungerar ganska bra på vissa håll. Men hälsan tiger still. Det kan inte vara så att vi bara skall diskutera sådant som fungerar bra, för det går ju ändå. Jag läste att i Malmö är gymnasieskolans individuella program det näst största. Jag är inte säker på att det är så i hela kommunen, men i en hel del av skolorna. Då har någonting gått snett. Jag har talat med några gymnasieskolor i vår som säger att det individuella programmet har fler elever vid årskursens slut än vid dess början. Så skall det inte vara, det skall vara tvärtom. Jag har besökt flera gymnasieskolor under våren, och jag fick en mycket positiv kontakt med en yngre manlig gymnasielärare för någon vecka sedan. Han sade: Jag trivs bra som lärare. Han hade både praktiska program - han var bl.a. lärare på ett fordonsprogram - och teoretiska program. Han undervisade också på det naturvetenskapliga programmet. Jag trivs med undervisningen både på det ena och det andra stället, sade han. Då frågade jag honom: När du sätter betyg, ställer du lika stora krav på fordonseleverna som på de elever som kommer från det naturvetenskapliga programmet? Då säger han: Nej, det går ju inte. Då skulle nästan ingen på fordon bli godkänd. Då ringer en klocka hos mig. Kan man ha ett sådant system där man ställer olika krav för att över huvud taget få godkända elever? Jag tror att han är en omtyckt lärare, men det räcker inte med att undervisningen är trevlig. Har man samma krav för alla elever borde man också ställa de kraven vid betygstillfället. Tidningen Arbetet Nyheterna skrev i en ledare förra söndagen: Kanske var det fel, även om Wärnersson inte tycker det, att överge de tvååriga yrkesinriktade linjerna. Även om de inte gav högskolekompetens, kunde man alltid komplettera sina studier senare. Jag håller inte med Arbetet. Jag tror inte att vi skall återgå till tvååriga yrkesinriktade linjer. Det är kört. Vi behöver fler år i utbildning för alla elever. Men min fråga till skolministern är: Finns det några åtgärder som tar fasta på att man inte kan ställa exakt samma krav när det gäller att sätta betyg på elever och när det gäller att ge högskolebehörighet, som ju är den stora och känsliga frågan i sammanhanget? Håller regeringen fast vid det kravet? Är det helt omöjligt att diskutera en ändring av det? Som man skriver i tidningen Arbetet, vilket är riktigt: Den som inte klarar det - i gymnasieskolan - kan ju återkomma till vuxenutbildningen och få den behörighet som man saknar tidigare. Jag har själv lång erfarenhet av hur man klarar av det. En elev som har haft mycket dåliga betyg i grundskolan, kanske bara ettor och en och annan tvåa, har efter tio år återkommit till vuxenutbildningen och klarat av sina studier med glans och kan sedan gå vidare till högskolestudier. Skall man tvinga en sådan elev, som absolut inte vill gå kvar i skolan, att sitta kvar i tre år, få ett uruselt betyg och inte bli godkänd? Jag tror att alla behöver tänka om som har den uppfattningen i den här frågan.

Fru talman! Jag träffade för någon månad sedan sju, åtta arbetsförmedlare som hade ett budskap till mig som utbildningspolitiker. Det var en fortsättning av det som skolministern slutade med här: Vad skall vi göra med alla de skoltrötta elever som vill hoppa av från gymnasiet? Det var inget problem för 10-15 år sedan, eftersom det då fanns jobb att erbjuda dem. Sådana finns inte i dag. Vi måste hitta någon metod för att låta också dessa elever få en meningsfull tillvaro. Det kan inte vara särskilt uppmuntrande för elever som absolut inte vill gå i skolan att tvingas gå kvar därför att alternativ i dag saknas. Jag menar att man måste se över de möjligheter som finns. Att alla skall ha samma grund låter ju bra.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 Alla elever måste ha en bra grund, men inte exakt samma grund, vilket är kravet i dag. Jag vill ta fram några positiva saker som jag har läst i utvecklingsplanen Samverkan, ansvar och utveckling, som jag just nu läser igenom och som skolministern ju är ansvarig för. Man är t.ex. nu mycket positiv till forskarutbildade lärare och till att lärare kan gå vidare inom sitt yrke genom att höja sin kompetens. Detta har vi krävt i många år, och det är positivt att vi har en samsyn t.ex. vad gäller att få fler lektorstjänster i gymnasiet. Det är mycket lättare för eleverna att gå vidare till högskolan när de redan i gymnasiet träffar lärare som har erfarenhet av studier och forskning vid högskolan. Likaså skall kommunerna ta sitt ansvar. Skolministern säger att det inte räcker att skolfrågor diskuteras bara i skolstyrelsen eller i barn och utbildningsnämnden, utan också de allmäninriktade kommunpolitikerna skall diskutera dessa frågor. Det ser jag positivt på.

Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Det var kort, och statsrådet gick egentligen inte in på de synpunkter som jag framförde i min interpellation. Jag vill därför klarlägga vad saken gäller och hoppas på i varje fall några kommentarer från skolministern. Jag vill för säkerhets skull säga att jag inte har något emot Folkbildningsrådet. Jag vill inte att Folkbildningsrådet skall läggas ned. Jag tycker också att det skall fortsätta att dela ut statsbidrag, men jag har en del synpunkter på hur man där arbetar i dag och vilken sammansättning rådet har. Huvuduppgiften för Folkbildningsrådet är att fördela statsbidraget till studieförbund och folkhögskolor. Det är fråga om en myndighetsuppgift som tilldelats rådet av regering och riksdag. Det har också en annan myndighetsuppgift, nämligen att administrera det s.k. folkbildningsnätet, ett digitalt nät för folkbildningen. En utvärdering av myndighetsuppgifterna inom folkbildningen har gjorts i en utredning med titeln Folkbildningsrådet i myndighets ställe, som jag återkommer till senare. Också det medlemsuppdrag som rådet har fått av sina medlemmar har diskuterats, och det diskuteras just nu av medlemsorganisationerna. Hur ser man då på rådets uppgifter? Sysslar det med de frågor som är väsentliga? Vill man att Folkbildningsrådet skall minska sin verksamhet eller öka den? Sådana frågor diskuteras nu i studieförbund och folkhögskolor. I det sammanhanget tycker jag att det är naturligt att uppdragsgivarna för myndighetsuppgiften, regering och riksdag, regelbundet diskuterar Folkbildningsrådets arbete. En sådan diskussion eller över huvud taget några egna synpunkter saknas i skolministerns svar på min interpellation. Jag skulle därför vilja fråga skolministern t.ex. om administrationen. Är folkbildningsnätet en sådan myndighetsuppgift som vi har gett Folkbildningsrådet, eller räcker det med fördelningen av statsbidrag som myndighetsuppgift? Finns det andra uppgifter som egentligen är myndighetsuppgifter? En annan och för mig viktigare fråga är hur många nya folkhögskolor som rådet skall godkänna för statsbidrag. Trots att medlemsorganisationerna bestämt har avrått har Folkbildningsrådet på ganska kort tid godkänt statsbidrag till 21 nya folkhögskolor utan att det finns 21 nya statsbidrag. Nu står ytterligare sju folkhögskolor och väntar på statsbidrag. Anser statsrådet att Folkbildningsrådet agerar som myndighet på uppdrag av riksdag och regering när man godkänner nya folkhögskolor? Är det så att regeringen kräver att ett par dussin nya folkhögskolor skall beviljas statsbidrag? Kravet kommer ju inte från medlemsorganisationerna. T.ex. har Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation, RIO, bestämt avrått från nya folkhögskolor när det inte finns tillkommande statsbidrag för sådana. Frågan om hur statsbidraget fördelas ställdes på sin spets tidigare i vår, då riksdagen beslutade om en reservation vid ett betänkande från kulturutskottet. I reservationen yrkades att det extra bidraget till musikfolkhögkolor inte skulle slopas. Riksdagen har egentligen aldrig tidigare diskuterat hur rådet sköter den uppgiften, utan detta var första gången. En mycket stor minoritet i riksdagen röstade för reservationen och menade att det var fel att lägga ned anslaget till musikfolkhögskolor, som gör att en väldigt stor del av dessa skolors mycket kvalificerade musikundervisning försvinner. Det var faktiskt 127 ledamöter som stödde den reservationen. Det är en anmärkningsvärt hög siffra i en votering. Det återstår nu ett särskilt anslag att fördela, nämligen anslaget till handikappade, funktionshindrade, elever. Jag vill ställa en fråga till statsrådet: Om Folkbildningsrådet kommer fram till att även det anslaget skall skäras ned - inget extra stöd till handikappade och funktionshindrade - kommer regeringen att inte heller då reagera och fortfarande uttala sitt förtroende för Folkbildningsrådet?

Fru talman! Jag tackar för det. Det hade varit värdefullt om statsrådet hade sagt att regeringen inte kan acceptera - även om Folkbildningsrådet har hand om pengarna - att Folkbildningsrådet drar ned på pengarna så att handikappade blir utan skolplats inom svensk folkhögskoleverksamhet och studieförbund. Jag har inte hört att det finns några sådana tankar. Det är bra om riksdag och regering, som har gett Folkbildningsrådet ansvaret, gör en markering att ett sådant förhållningssätt inte accepteras. Neddragningen av den kvalificerade musikundervisningen på folkhögskolorna beror på att man har godkänt 21 nya folkhögskolor utan att det finns en ekonomisk bas för detta. Det är 17 % nya folkhögskolor på bara några få år. Därför måste man ta av den gemensamma potten för att kompensera för slopandet av det extra musikbidraget. Detta är ett särskilt olyckligt beslut. Beslutet debatterades för någon månad sedan. De allra flesta av musikfolkhögskolorna ligger i landsorten, ofta på mycket små orter. Varje skola blir av med hundratusentals kronor. De nya skolorna ligger praktiskt taget uteslutande i storstadsområdena. Folkbildningsrådet bidrar medvetet eller omedvetet till att landsbygden förlorar medan storstäderna vinner. Musikfolkhögskolorna spelar en viktig roll i bygderna som kulturcentrum. Det var en stor minoritet, 40 %, som röstade för de åsikter jag framför här. Något sådant har jag inte varit med om förr. Jag vill säga några ord om demokratifrågor. Jag tog upp dem i min interpellation. I utredningen Folkbildningsrådet i myndighets ställe, som jag nämnde inledningsvis, diskuterar utredaren Lena Lindgren att den demokratiska uppbyggnaden är en förutsättning för legitimiteten i besluten. Rådets högsta beslutande organ, rådets styrelse, kan inte konsekvent utesluta ledamöter från vissa politiska partier. Medvetet eller omedvetet ges andra partier en kraftig överrepresentation. Då måste man rent formellt ifrågasätta demokratin och legitimiteten i att utse en sådan styrelse, även om det inte är vi i riksdag och regering som gör det. Jag ser det som ett stort fattigdomsbevis att när jag som är intresserad och följer med i dessa frågor endast kan tala med tjänstemännen, som i och för sig är duktiga och objektiva, men inte kan tala med någon partivän i styrelsen. Skolministern har säkert en handfull partivänner som hon kan tala med. Man talar lite mer otvunget med partivänner. Om heltidspolitiker skall utses i styrelsen - det är en fråga som kan diskuteras - går det inte att utesluta ledamöter från riksdagens näst största parti.

Fru talman! Jag tackar gärna för de positiva synpunkterna som jag kunde utläsa av det senaste inlägget från skolministern. Problemet med Folkbildningsrådet är att en ny styrelse har utsetts, och den skall sitta i två år. Dessförinnan finns det inte någon möjlighet för mig att via de organ som utser ledamöter i styrelsen få med någon med en annan politisk inriktning. Frågan är om det nu skall vara heltidspolitiker. Det kan diskuteras. Det är inte alls självklart. Men om man nu har valt denna linje, bör man se till att det finns en hygglig representation. De partier som finns representerade i riksdagen bör finnas med där. av statsbidragen till folkhögskolor - jag nämner folkhögskolorna eftersom jag kan dem bäst - grundar sig enbart på kvantitet. De resterande 15 % bygger på t.ex. om man kan engagera fler elever med funktionshinder. Jag är positiv till vad skolministern sade om att hon slår vakt om rörelsehindrade, funktionshindrade och handikappade inom folkbildningen. Den här siffran, 15 %, tycker jag är för låg. Det är många inom folkbildningen som också tycker det. Man bör inte så kraftigt betona kvantiteten på kvalitetens bekostnad. När man skär ned bidragen till musikutbildning innebär det att det blir neddragningar till förmån för mer kvantitet och mindre kvalitet i utbildningen, vilket jag tycker är olyckligt. Det tror jag att man bör se över. Det är Folkbildningsrådets uppgift. Jag hoppas att man tar till sig en del av den här debatten.

Fru talman! Jag tycker att det finns anledning att kommentera åtminstone två av skolminister Wärnerssons påståenden. Det första är det mest uppseendeväckande, tycker jag, nämligen att det i gymnasieskolan inte är "fråga om 'praktiska' färdigheter om kost utan mer att ha kunskap och förståelse för kostens sammansättning och behov av allsidig kost". Det andra påståendet är enligt min mening alltför tvärsäkert i förhållande till att Skolverket, utifrån en gjord undersökning av vad elever lär sig i ämnet idrott och hälsa, drar slutsatsen att eleverna nått målet i skolans kursplan. Statsrådet ställer sig bakom det genom att konstatera att ingenting behöver göras. Jag har en helt annan uppfattning. Det är inte första gången som Inger René och jag själv vill diskutera ämnena hemkunskap, idrott och hälsa med företrädare för regeringar av skilda kulörer. Det gör vi därför att vi är övertygade om att de här ämnena är mycket viktiga för unga människors fortsatta liv och leverne och som angelägna grundstenar också för utbildningar och yrken där folkhälsan står i fokus, inte minst därför att maten och livsmedlen för oss alla spelar så stor roll. Återkommande utvärdering och granskning av kvaliteten av skolans alla ämnen, oavsett om det gäller grund-, gymnasie eller vuxenutbildning, är en nödvändighet för att utbildningens innehåll skall kunna utvecklas, det tror jag att statsrådet kan hålla med mig om. Det är utomordentligt angeläget, inte minst mot bakgrund av att detaljstyrningen skall minska. Det räcker alltså inte med en undersökning och ett konstaterande att det är bra som det är. Jag skulle gärna vilja veta mera om den enda undersökning som statsrådet hänvisar till. Hur har urvalet skett? Hur många har deltagit? Vilka var frågeställningarna? Det behövs mer av matkunskaper, dvs. mer av praktisk kunskap och tillämpning. Jag är beredd att hålla med Agneta Stark då hon säger att det behövs hushållslära i snabbmatens tid. Varför det? Inger René har i sin interpellation angett några orsaker: Tonårsflickor lider av järnbrist. Det finns risk för att man insjuknar i diabetes eller hjärt och kärlsjukdomar. Fler och fler talar om att kunskapen att laga mat alltmer försvinner. Det är inte ovanligt att familjer slutar att laga mat och äta tillsammans under veckorna. Snabbmaten tar över mer och mer. Många barn och ungdomar får därmed inte heller del av någon matkultur. Bristen på matkunskap urholkar inte bara matkulturen utan också folkhälsan. Har inte Ingegerd Wärnersson tagit del av den nationella handlingsplanen för nutrition? Där kan man läsa bl.a. att de unga är en riskgrupp. Därför är det angeläget för gymnasieskolan att ta fasta på det ansvaret att ge unga tillräcklig utbildning inom kostområdet. Och det är här som kärnämnet idrott och hälsa kommer in. Till sist vill jag fråga om statsrådet kommer att följa de revideringar och utvärderingar av kursplanen som försiggår i olika ämnen på Skolverket? Jag har efterfrågat resultat, men jag har ännu inte fått något bra svar av Skolverket.

Fru talman! Vi riksdagsledamöter måste naturligtvis följa de nationella målen, så att de verkligen blir uppföljda och det verkligen stämmer när man kommer fram till målen eller konstaterar att målen inte är uppfyllda. Det finns många engagerade lärare, inte minst i min egen kommun Trelleborg. Ingegerd Wärnersson har också fått brev från dessa lärare, som uttrycker mycket av det som Inger René har beskrivit. Då säger Ingegerd Wärnersson att det inom gymnasieskolan finns väldigt många olika möjligheter att undervisa i vardagskunskap, t.ex. matlagning och ekonomi, i de ämnen som finns, bl.a. idrott och hälsa. Hon uppmanar lärarna att förmedla sina synpunkter till Skolverket. Och visst tycker jag att det är oerhört angeläget att skolministern ser till att följa den här utvärderingen väldigt väl. Jag önskar att fler lärare ute i landet skulle framföra sina synpunkter, så att man på det sättet kan ha en fruktbar dialog. Till sist vill jag uttrycka några tankar kring det här. Det är naturligtvis rätt och riktigt att vi själva bestämmer över våra liv, men det är samtidigt mycket angeläget, som jag ser det, att ta del av kunskaper som ökar vår medvetenhet om hur vi skall göra för att hålla oss friska och ha hälsan. Jag anser att de unga skall ges en sådan kunskap, som också är bra för deras ekonomi. Matkunskap är inte bara en fråga om självständighet, utan det handlar också om skaparglädje och om kultur.

Fru talman! Jag vill tacka skolministern för svaret på min interpellation om lärlingsutbildning. När jag nu står här kan jag inte låta bli att utifrån min yrkesprofession som lärare på högstadiet se en klass framför mig och varje individs möjligheter till utveckling. Flertalet av eleverna passar in i nuvarande gymnasieskola, men flera gör det inte. Jag är tacksam för den förlängning av lärlingsverksamheten som beslutades i februari i år. Jag är också tacksam för den arbetsgrupp som tillsatts. Jag satt med i kommittén för gymnasieskolans utveckling som kom med sitt slutbetänkande i augusti 1997. Vi kristdemokrater reserverade oss där tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet för att verkligen visa på ett behov av förstärkande av lärlingsutbildningen. Jag har i min interpellation till skolministern pekat på behovet av lärlingsutbildning från fem olika perspektiv: kvalitetsperspektiv, valfrihetsperspektiv, yrkesmångfaldsperspektiv, effektivitetsperspektiv och ungdomsarbetslöshetsperspektiv. Alla dessa perspektiv talar för att lärlingsutbildningen måste återfå sin auktoritet och moderniseras för att passa den nya tidens samhälle. Det var också så att kommittén i sitt andra delbetänkande konstaterade att den gymnasiala lärlingsutbildningen i den nya gymnasieskolan inte fått en sådan omfattning att den kunde bli föremål för en meningsfull utvärdering. Här beskrevs också modeller för lärlingsutbildning som finns i andra länder. I Norge t.ex. prövas en modell med två skolförlagda år och därefter två år förlagda till en arbetsplats. Avtalsenlig lärlingslön utgår när eleven deltar i produktionen. I flera EU-länder, bl.a. Tyskland och Österrike, tillämpas ett s.k. dualt system där ansvaret för yrkesutbildningen delas mellan företag och yrkesskolor. En i Tyskland vanlig modell är att eleverna tillbringar 3 4 dagar i veckan på en arbetsplats och 1-2 dagar vid yrkesskolan för undervisning i yrkesteori och allmänna ämnen. Lärlingslön utgår under hela utbildningstiden. Fru talman! Skolministern berör begreppet lärling och var ansvaret ligger och att flera av frågorna ligger utanför det område som regleras av det allmänna skolväsendet. Det är bra att regeringen och riksdagen vill satsa på lärlingsutbildning som skapar förutsättningar för olika former av lärande i arbete och som dessutom, som ministern svarar, är anpassade till arbetsplatser med skiftande komplexitet. Den skall nämligen också kunna utgöra en bas för utvecklingen av framtidens arbetsplatser. På min fråga om ytterligare beredning av frågor med anknytning till lärlingsutbildningens innehåll och struktur hänvisar ministern helt till den tillsatta arbetsgruppen. Min följdfråga är då vilka direktiv skolministern har gett denna arbetsgrupp. Jag har också frågat om hur resultatet från försöksverksamhet och olika projekt skall tas till vara och skulle önska att ministern utvecklade detta ytterligare. Bl.a. har jag hänvisat till ett Skaraborgsprojekt som gymnasieskolorna nu visar intresse för, trots att det är ett projekt som har legat utanför gymnasieskolan.

Fru talman! Tack, skolministern. Jag är glad för varje framsteg och för att detta utvecklas. Jag ser framför mig många elever som verkligen behöver en lärlingsutbildning. De flesta lärlingsutbildningarna finns i dag inom hantverksyrken. Företrädare för hantverksyrkena har berättat att det har funnits ca 350 olika yrken. I dag finns runt 120 gesällbrevs och mästarbrevsyrken. Man säger att det saknas 1 300 Från det hållet påpekas alltså att det saknas tid för praktiskt arbete. På många frisörutbildningar klagas det i dag över att eleverna får för lite tid till att lära sig hantverket på grund av alla krav på teorikunskaper. Är inte grundproblemet att praktisk kunskap i dag undervärderas i vårt samhälle? Vi borde kunna göra som i IT branschen. Där måste praktik och teori varvas, annars kommer man inte vidare. Man kunde försöka se det som en modell. Även om olika lärlingsprojekt drivs utanför skolans ansvarsområde är de av intresse för en utveckling inom skolan. Jag hänvisade förut till ett projekt i Skaraborg, där man satsar särskilt på att bevara och lära ut yrkeskunnande till nästa generation. Flera gymnasieskolor har börjat bli intresserade av det och säger att de kan använda det konceptet inom gymnasieskolan, med vissa modifieringar. Målet är att förvalta ett kulturarv genom att ge yrkesskicklighet, medverka till kunskapsöverföring och tillgodose behov och efterfrågan. Gymnasieskolans största problem är inte åtgärdade i och med den förändring som riksdagen fattade beslut om den 18 mars med anledning av gymnasiebetänkandet. Gymnasieskolan har ingen direkt lösning för de lågt motiverade eleverna mer än det individuella programmet. Det får användas långt mer än det är avsett. Jag följde debatten mellan skolministern och Lars Hjertén per TV. Där diskuterades t.ex. gymnasieavhoppen. På något sätt måste en ökad anpassning av undervisningen till elevernas individuella förutsättningar ske. Det kanske låter elakt, men lärlingsutbildningen tycks ha stannat i en kontinuerlig frågesport: frågor om vilka program lärlingsutbildning skall få finnas i, frågor om hur och när en elev kan söka lärlingsutbildning, frågor om det någon gång kan utgå lärlingslön, frågor om vilka insatser branschorganisationerna bör svara för och frågor om ersättning skall utgå till företagen osv. Varför kan förordningen inte ändras? Vi har nu två skol och två näringsministrar, så vi är väl tillgodosedda på området. Jag vill fråga Ingegerd Wärnersson vid vilka tillfällen hon, Östros, Rosengren och Sahlin har suttit tillsammans för att försöka hitta en bra lösning på denna fråga. Vi måste kunna hitta en bra svensk modell för en attraktiv lärlingsutbildning. Kraven på yrkeskunnande ökar i fråga om bredd och självständigt arbete. Grundproblemet får inte ligga kvar i att praktisk kunskap undervärderas. Balansen mellan teori och praktik är viktig. Våra elevers avhopp och felval kostar mycket pengar. Vad har man gjort på ministernivå för att diskutera tillsammans med arbetsmarknad, näringsliv, skola osv.?

Fru talman! Jag är helt överens med skolministern om att vi inte skall sänka kraven. Lärlingsutbildningen är till för många olika ändamål, dels för att bevara olika typer av yrken, dels för att främja kvalitet och kunnande inom specifikt svåra yrkesområden. Den skall vara en möjlighet för alla. Jag talade om elever som är teoritrötta, som skulle kunna få en lärlingsutbildning och komma ut snabbare i yrkeslivet. Många elever skulle då stimuleras att läsa och ta till sig teorin snabbare, genom att de kan varva teori och praktik. Jag har varit med och sett ÖGY-försöken. Då fick man bara syssla med teori. På de dåvarande jordbruksskolorna stod traktorerna utanför fönstret. Eleverna satt inne och ritade och beskrev dem. Det var förbjudet att använda dem. Man fick inte syssla med teori och praktik samtidigt, vilket var fel och sedan ändrades. Det är oerhört viktigt. Vi kristdemokrater säger att gymnasieskolan inte nödvändigtvis behöver leda direkt till högskolebehörighet. Där tror jag att vi skiljer oss. Vi menar att man skall kunna komplettera i ett senare skede. Alla har rätt till högskolebehörighet, men den måste inte ges i direkt samband med gymnasieskolan. Vi kan se att det proppar igen när eleverna söker till universitet och högskolor. De kommer ändå inte in. Vi har tvingat dem att söka dit i stället för att pröva arbetslivet. Vi har också ungdomsarbetslösheten, ungdomar som inte alls kommer in på arbetsmarknaden. En lärlingsplats skulle kunna innebära att de får in en fot på arbetsmarknaden. Av dem som lämnade grundskolan 1980-1983 var 56-57 % ute i arbetslivet 1985. Siffrorna har nu halverats. Allra värst är det för tjejer, som bara har hälften så stora möjligheter som grabbar att komma till.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Det framgår ju tydligt att skolministern, precis som jag, vill att det i våra skolor skall finnas resurser i form av kompetenta lärare, resurser så att de drabbade eleverna skall kunna få särskilda insatser. Men jag tycker ändå att det som jag tar upp i interpellationen kvarstår som obesvarat. Fler och fler barn klassas som bärare av psykisk störning. Och även om kommunen avsätter en större pott pengar än vad man gör i dag för barn med särskilda behov kommer det även i fortsättningen att krävas intyg för att de särskilda resurserna skall få tas i anspråk. Det leder, som vi bl.a. kunde läsa i Dagens Nyheter i dag, till att köerna till barn och ungdomspsykiatrin växer. I Stockholm lär man få vänta i två år i dag, och i Malmö 18 månader, på att barnet skall få sin diagnos. Som förälder, men också som beteendevetare med pedagogik, sociologi och psykologi i min examen, förstår jag väldigt väl både föräldrarnas och barnens situation och behov. Jag förstår också skolans, dvs. lärarnas och klasskamraternas, behov av att dessa barn får stöd och hjälp. Barnen är det käraste vi har, och alla barn skall ha rätt att få den hjälp och det stöd som de behöver. Jag vill säga att om jag hade varit skolminister tror jag att jag för längesedan hade försökt att sätta fokus på bokstavsbarnens situation och kanske få till stånd ännu fler projekt och pröva ännu fler metoder för att hjälpa barnen i den här svåra situationen. Vi ser en kraftig ökning av antalet barn med symtom. För mig som politiker är det faktiskt skrämmande att läsa den statistik som redovisas både från Sverige och från andra länder. Det gäller både det höga antalet DAMP-barn och det stora antal barn som ordineras amfetamin och andra psykofarmaka. Hjälper bokstäverna, och hjälper narkotikan? Är det inte så att mer resurser till skolan - och amfetamin och andra åtgärder - bara minskar symtomen? De dämpar, men de kommer inte till rätta med det som förorsakar symtomen. Jag vill fråga: Vilket vuxenliv väntar de här barnen? Skolan skall ju också förbereda för vuxenlivet. Därför tycker jag att det borde vara politikernas, och skolministerns, uppgift att verkligen seriöst ta tag i frågan. Samtidigt som vi skall hjälpa och stödja anser jag att vi också måste sätta in alla åtgärder för att förebygga. Det finns läkare som bestämt hävdar att det inte finns några som helst biologiska skador i hjärnan hos dessa barn. De säger att DAMP inte är någon sjukdom utan ett symtom. Jag undrar: Vad gör regeringen för att finna orsaken till problemen? Jag tror att om jag hade varit skolminister hade jag sett till att försöka samla expertis från alla berörda vetenskaper för att få en samlad tvärvetenskaplig bedömning av tänkbara DAMP-framkallande faktorer och en kraftfull satsning på forskning. Det finns forskare som säger att det är en genetisk skada. Men det finns också forskare, t.ex. allergibarnläkare, som säger att typiska DAMP-symtom kan härröra från allergier som man inte känner till att barnet har. Nu är jag inte läkare, och det är ju inte skolministern heller, så vi två är kanske inte kvalificerade att värdera de olika påståenden som kommer från läkare och psykiatriker. Därför menar jag att det behövs en samlad expertis som granskar det här, som granskar DAMP-problemet utifrån olika synvinklar och kunskaper. Jag undrar: Är ministern beredd att ta ett sådant initiativ?

Fru talman! Jag blir glad när jag hör skolministern. Vi har väldigt lika uppfattning när det gäller hur allvarligt det här är - man ser hur det går till ute i kommunerna - och när det gäller åtgärdsprogram, specialpedagoger och allt annat som skolministern nämnde. Därför skall vi kanske inte ägna så mycket tid åt att argumentera kring det. Fru talman! Jag skulle vilja ta upp Astrid Lindgren. Jag tycker att hon har beskrivit barn så fint. Det handlar ofta om barn som är annorlunda. Pippi Långstrump är helt oregerlig, tycker de vuxna. Emil i Lönneberga är inte som andra barn; han gör ständigt hyss. I Idas sommarvisa sjunger man om att benen är fulla av spring. Vi vet ju alla att barn är olika. De är mer eller mindre busiga och okoncentrerade i olika skeden av uppväxten. Men det finns en grupp barn som har problem. Det trevliga, roliga och annorlunda buset har övergått till problem. Jag är glad över att ministern ser ut att ta det här på allvar. Jag är nämligen mycket orolig för de s.k. bokstavsbarnen. Jag är orolig över att de trots alla åtgärder inte får den hjälp som de behöver. Jag är också orolig över konsekvenserna i vuxenlivet, som jag nämnde i mitt tidigare inlägg. Vilken framtid väntar dem? Vilken framtid ger vi dem? För en månad sedan kunde vi läsa en svensk studie där man hade tittat på 140 personer som hade fått diagnosen DAMP eller ADHD 1977 när de var sex år gamla. Mer än hälften har fortfarande mycket stora problem. En fjärdedel har grava alkoholproblem. 8 % är dömda för brott. Det är enormt tragiskt för den drabbade, men det är faktiskt också ett samhällsproblem. För ett år sedan skrev den svenske professorn Christoffer Gillberg på Dagens Nyheters debattsida att 120 000 svenska skolbarn har DAMP-problem som ger problem i skolan. Och om utvecklingen i Sverige följer den utveckling som vi ser i andra länder är det kanske fler än så i dag. För varje år tillkommer ju en ny årskull samtidigt som bara ungefär hälften, enligt forskarna, har blivit besvärsfria i tjugoårsåldern. Det här håller nästan på att utvecklas till en folksjukdom. Därför vill jag återigen fråga vad regeringen gör. Skolans roll och insatserna från skolans sida är ju otroligt viktiga. Men behövs det inte ett större grepp? Jag frågar igen: Är skolministern beredd att ta initiativ till ett samlat grepp kring hela DAMP-problematiken och kanske gå utanför skolans område? Kan hela regeringen ställa upp på ett program?

Fru talman! Jag måste säga att det kommer ganska lugnande besked, framför allt när det gäller det som rör skolans område. Som jag ser det är det viktigt att man har det här breda perspektivet. Det är naturligtvis bara bra för barnen om man kan åstadkomma det. Den här frågan är utomordentligt viktig. Jag menar fortfarande att vi måste försöka hitta någon lösning och någon förklaring till att detta drabbar så många barn. Hur kan man förebygga? Det måste gå att göra det. Det går att göra det inom de flesta andra medicinska områden, och det borde kunna gå också på det här området. Ju färre barn som drabbas desto bättre är det. Det här är en tragedi för många barn, familjer och skolor, där barnen går. Jag hoppas att statsrådet gör allt vad som står i hennes makt. Statsrådet har ju mycket mera makt än vad jag har och mycket mera makt än vad föräldragrupper, barn och skolgrupper har. Jag hoppas att statsrådet utnyttjar sin makt till att försöka se till att vi kommer till rätta med det här problemet. Vi måste försöka att förebygga men också skapa ännu bättre möjligheter för de barn som är drabbade.

Fru talman! Jag skall be att få tacka skolministern för svaret. Det är bra att ministern slår fast att samma krav skall gälla för kunskapslyftet som för övriga studier på grundläggande eller gymnasial nivå i komvux. Det framgick också att ministern instämmer i att det finns problem av den typen som jag tar upp. Fru talman! Däremot hade jag uppskattat om skolministern sagt tydligare att det finns områden där Skolverket uppenbart borde göra en mer ingående uppföljning. Den utvärdering som Kunskapslyftskommittén utför ligger lite utanför den vanliga kvalitetsgranskningen av kunskapsmål, betyg, lärarkompetens, osv. Skolverkets tillsyn i Linköping och i Ystad har visat att det finns allvarliga brister i delar av utbildningen som handlats upp framför allt av olika externa utbildningsanordnare. Särskilt undervisningen i kärnämnena och de mer teoretiska karaktärsämnena verkar ha drabbats av rätt mycket outbildade lärare, oklarhet om ansvar när det gäller betygssättning, osv. Det har också Skolverket påpekat. Det låga deltagandet i nationella prov inom vuxenutbildningen har också gjort att utvärderingen försvårats. Fru talman! Det är naturligtvis allvarligt att ett antal vuxenstuderande fått en sämre utbildning än vad ungdomarna i övriga skolan får. Det är naturligtvis allvarligt om människor som lagt ned mycket tid och kraft på studier upptäcker att kunskaperna inte räcker till när de skall studera vidare. Det är naturligtvis mycket allvarligt om kommunerna, som Skolverket påpekar, brister i uppföljning och kontroll av verksamheten. Skolministern sade att kunskapslyftet som helhet varit en lyckad satsning. Jag vill inte säga emot på den punkten även om det alltid är subjektivt vad man menar med "som helhet". Uppgifterna som Kunskapslyftskommittén redovisar i år om elevernas uppfattning om sin utbildning ger trots allt en blandad bild. Många är nöjda. Men 10 % av eleverna har hoppat av utbildningen, och 15 % uppger att de uppfattar studierna som meningslösa och att de borde gjort något annat än att studera. Det är klart att för de eleverna har inte kunskapslyftet känts som ett lyft. Därför hade jag uppskattat om skolministern hade uttalat att regeringen tänker ta ordentliga initiativ för att följa upp så att de brister som nu påpekas rättas till i kommunerna. Det står i regerings regleringsbrev till Skolverket att utgångspunkten skall vara att upprätthålla samma kunskapskrav i och jämförbarhet och likvärdighet mellan vuxenutbildningen och ungdomsskolan. Min fråga till skolministern blir då hur denna jämförbarhet skall åstadkommas. Kommer det att bli krav på obligatoriska nationella prov eller motsvarande så snart att kunskapslyftet hinner få någon glädje av de resultaten innan projektet är slut år 2002? Fru talman! När det gäller min andra fråga är jag mer besviken på skolministerns svar. Min andra fråga rör den kommunala uppdragsutbildningen där den kommunala skolan säljer utbildningar till privata företag, landsting eller någon annan arbetsgivare. Det har blivit mycket vanligt i kommunerna på senare tid. Jag har träffat lärare på många håll som varit upprörda över att de tvingats genomföra kurser på alldeles för kort tid och med elever som inte har tillräckliga förkunskaper. Lärarna jag talat med menar att komvux frestas att sälja kurser som är så strömlinjeformade efter kundens önskemål att det blir omöjligt att upprätthålla samma kvalitet som i övriga komvux. Fru talman! Man kan naturligtvis inte dra några självklara slutsatser utan att ha mera underlag, men jag tycker att man skall ta den oro som finns hos skolfolk på allvar. Bara det är skäl nog att föranstalta om en ordentlig utvärdering också av uppdragsutbildningarna.

Fru talman! Skolministern nämnde individuella studieplaner och sade att de behövs. Ett av skälen till att många elever på kunskapslyftet har misslyckats är kanske att det inte har gjorts några individuella studieplaner. Det är ju en av de saker som man har misslyckats med. Det är säkert sant som ministern säger att det kommer en ny grupp elever nu som har mindre erfarenhet av studier. Det ställer ju ännu större krav på både individuella studieplaner och kompetenta lärare. Jag tycker att det är bra att skolministern håller med om att det inte har fungerat på vissa håll. Jag är inte ute efter att döma ut allting. Men jag tycker att det är viktigt, och jag skulle vilja efterlysa tydligare signaler från regeringen om att vi nu skall granska kvaliteten och ge Skolverket i uppdrag att granska kvaliteten på samma sätt som man gör i den vanliga skolan, dvs. jämföra nationella prov med betyg och följa upp hur stor procent utbildade lärare som finns inom kunskapslyftet, inom uppdragsutbildning och inom privat utbildning jämfört med andra. Hittills har det handlat väldigt mycket om kvantitet när det gäller vuxenutbildningen. Det har handlat om antal kursdeltagare, slutbetyg osv. Men för varje enskild som studerar är det trots allt innehållet i studierna som är det väsentliga. Satsningen på kunskapslyftet skall som sagt var hålla på några år till. Om det finns några grundläggande brister finns det fortfarande tid att rätta till dem. Låt mig återigen ta upp den kommunala uppdragsutbildningen som jag har fått höra mycket negativt om från enskilda som jag har träffat i skolans värld. Jag vill återigen fråga om inte skolministern är beredd att tydligt efterfråga en utvärdering av den.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

Fru talman! Jag tackar för skolministerns besked att titta på det. Jag ser med intresse fram emot att få återkomma och höra reaktionerna på detta. Dessa två utvärderingar nämner inte kommunala uppdragsutbildningar. Risken finns att det blir en orättvis kritik mot de externa privata utbildningsanordnarna om de inte jämförs med det som sker i den kommunala uppdragsutbildningen. Jag ser fram emot att Skolverket får en klar sådan signal, om skolministern nu håller med mig om att de inte har tittat på detta. Vi får återkomma till det. Sedan har skolministern och jag i princip samma uppfattning om att det är viktigt att vuxna skall ges möjlighet att studera. Min kritik här är inte en kritik mot vuxenutbildning, tvärtom tycker jag att den är en oerhört viktig del i vårt utbildningssamhälle. Däremot har Folkpartiet och Socialdemokraterna varit lite oense genom åren om takten. Det är väl därför jag är så mån om att betona kvaliteten. Det finns alltid en viss risk att kvaliteten glöms bort när det blir en massiv satsning på kort tid. Jag ser fram emot att detta lyfts fram i debatten det närmaste året, bl.a. med skolministerns hjälp.

Fru talman! Jag uppskattar mycket att riksdagen har gjort det möjligt för mig att inleda debatten. Då kan jag ta med mig riksdagens synpunkter inför mötet med FN:s generalsekreterare omedelbart efter debatten. Jag hoppas också att ledamöterna därför ursäktar om jag inte kan stanna hela debatten eftersom mötet med Kofi Annan ligger nu på förmiddagen. Viola Furubjelke och jag har gjort uppdelningen att jag huvudsakligen talar om det aktuella läget och Kosovo medan Viola Furubjelke mer går in på själva betänkandet och reservationerna. Fru talman! Det är naturligt att dagens säkerhetspolitiska debatt präglas av Kosovo. Kriget i Kosovo är en tragedi. Varje dag påminns vi om människors lidande, flyktingar och de civila serberna. Men det faktum att det pågår ett krig i Europa utan att säkerhetsläget i Sverige påverkats visar att den svenska säkerhetspolitiken vilar på en stadig grund efter den positiva säkerhetspolitiska utvecklingen under 1990 Det offensiva och framåtblickande säkerhetspolitiska samarbete som inletts efter det kalla krigets slut kan fullföljas. Inom ramen för Östersjö och Barentssamarbetet har vi möjlighet att arbeta med alla de instrument som ryms i ett modernt rättssäkerhetstänkande. De säkerhetspolitiska orosmolnen efter Kosovo har bl.a. handlat om konsekvenserna för utvecklingen i Ryssland. Betänkandet pekar på att reformprocessen kommer att ta tid och på att den kan drabbas av bakslag. Samtidigt kan vi konstatera att det senaste årets allvarliga politiska kriser i Ryssland har kunnat lösas genom att alla politiska aktörer agerat inom ramen för den ryska författningen. Demokratin verkar ha fått stadigt fäste i Ryssland. För Kosovos, Europas och fredens skull är det nu viktigt att Ryssland deltar fullt ut i att lösa Kosovofrågan. Jag kommer senare i dag att ha glädjen att välkomna den ryske utrikesministern Igor Ivanov till Stockholm. Vi kommer också att diskutera andra samarbeten mellan Sverige, och EU, och Ryssland. Fru talman! Vilka lärdomar skall vi då dra av Kosovo? Den viktigaste lärdomen är att vi i världssamfundet måste utveckla förmågan att förebygga konflikter. Det har i och för sig gjorts mycket i Kosovo. Det har gällt beslut om sanktioner, resolutioner i säkerhetsrådet och stöd till demokratirörelser. Men det har inte gjorts tillräckligt mycket. Kosovo är ett tydligt exempel på att det behövs mycket mer av genomtänkt strategi för förebyggande. Omvärlden var inte tillräckligt tydlig när Milosevic beslutade om återtagande av autonomin för Kosovo och Vojvodina i mars 1989. Kosovo borde ha funnits med i Daytonöverenskommelsen. Självklart påminns vi här återigen om det klassiska dilemmat att uppmärksamheten, och därmed resurserna, handlingskraften och åtgärderna, har fokuserats på de akuta skeendena. Vi vet ju att några gram förebyggande motsvarar åtskilliga kilon kur efteråt. En huvuduppgift för en framåtblickande utrikes och säkerhetspolitik är därför att bygga upp förebyggandets politiska vilja och att utveckla, vässa och förfina preventionens instrument. Det arbete med ett handlingsprogram för förebyggande av väpnade konflikter som jag anmälde för riksdagen i utrikesdeklarationen den 10 februari har nu avslutats i en första etapp. Jag hoppas att ni alla tar del av det och kommer med era synpunkter. Där framgår målen för vår politik för förebyggande. Det första målet är att förbättra en förebyggandets kultur och stärka det internationella samfundets vilja och beredskap att förhindra utbrott av väpnade konflikter. Det andra målet är att bättre identifiera särskilda konfliktorsaker: ekonomisk stagnation, ojämn resursfördelning, förtryck av mänskliga rättigheter och minoriteter. Det tredje målet är att stärka det internationella normsystemet och dess tillämpning. Det handlar om att värna och utveckla folkrätt, demokrati och mänskliga rättigheter. Respekt för nationell suveränitet får inte stå i vägen för nödvändiga insatser för att förhindra humanitära katastrofer eller grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Folkrätten måste gälla människors och inte bara staters säkerhet. De som begår krigsförbrytelser måste svara för sina handlingar. Vårt fjärde mål syftar till att bättre utnyttja diplomatiska, politiska, ekonomiska och militära resurser för konfliktförebyggande insatser. Det behövs bättre metoder för kunskapsuppbyggnad, analys och preventiv diplomati. FN:s roll måste stärkas, och det krävs en tydligare arbetsfördelning mellan olika internationella organisationer. Det femte målet är att stärka den svenska kapaciteten. Det behövs mer av helhetssyn, och konfliktförebyggande skall tydligare integreras i utvecklingssamarbetet. Samverkan med folkrörelser och forskare skall öka. Dessa tankar är djupt förankrade i det svenska samhällets metoder för att utvecklas och förhindra väpnade konflikter. De blir nu en del av den aktiva politik som vi skall bidra med i de internationella sammanhang där vi verkar. Och alla dessa punkter påminner oss om Kosovo. Den andra viktiga lärdom vi kan dra av Kosovo är att EU måste stärka sin kapacitet för gemensam utrikespolitik och krishantering. När EU bildades i askan och ruinerna efter andra världskriget var EU ett fredsprojekt. Skall EU bli ett fredsprojekt för det tjugoförsta århundradet måste EU öppnas för hela Europa. Det gäller såväl de nuvarande kandidatländerna som Balkanländerna. EU måste stärka sin kapacitet för krishantering. Utvecklingen av gemensamma strategier och fler möjligheter till majoritetsbeslut ökar förutsättningarna för tidig samsyn. En gemensam analysenhet ger EU bättre förutsättningar att tidigt sätta in rätt åtgärder. EU:s samlade ekonomiska resurser både vad gäller handel och bistånd är betydande. Ett enat EU är en stark röst när den talar tydligt mot kränkningar av mänskliga rättigheter. Ländernas samlade resurser för förebyggande diplomati kan ge nya öppningar. Allt detta ger förutsättningar inte bara för förändringar för stunden utan också för möjligheterna att nå långsiktiga förändringar och förbättringar i Europa. Även om EU:s viktigaste utmaning är att använda de samlade resurserna så att militära insatser inte skall behöva komma till stånd, måste det också finnas en bättre beredskap för att kombinera politiska, diplomatiska och ekonomiska åtgärder med militär kapacitet. Sverige och Finland tog under den förra regeringskonferensen initiativ till att genom Amsterdamfördraget ge EU förmågan att agera militärt i krissituationer. Därför deltar vi också aktivt i diskussionerna inför Köln för att stärka denna förmåga. Ett viktigt exempel på en aktion är den minröjning som nu pågår i Kroatien under svensk ledning. För regeringen är det viktigt att klargöra skillnaden mellan krishantering och gemensamt försvar. EU:s insatser gäller fredsfrämjande arbete. Diskussionen handlar inte om att skapa ett gemensamt försvar. Det är också nödvändigt att insatserna grundas på FN-mandat eller beslut inom Organisation för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, och att alliansfria länder som Sverige kan delta på samma villkor som andra. Mer av gemensam utrikespolitik strider inte mot Sveriges militära alliansfrihet. Jag konstaterar, fru talman, när jag läser betänkandet och reservationerna att just när det gäller alliansfriheten ser vi en total splittring i oppositionen. Man skall komma ihåg att det är uppenbart att Sverige efterfrågas i Kosovo just för att vi är militärt alliansfria. Vi och andra alliansfria stater bidrar med fredsmäklare, och vi kommer att ha en viktig roll i fredsstyrkorna efter en överenskommelse och ett beslut i FN:s säkerhetsråd. Det är också en parallell till den roll som är uppenbar i närområdet. Vår säkerhetspolitiska position bidrar till säkerhet, stabilitet och integration. Den innebär inget hinder för ett aktivt agerande och gemensamt ansvarstagande på något annat område än utbyte av ömsesidiga försvarsförpliktelser. Den militära alliansfriheten har inget egenvärde. Den är ett medel, inget självändamål. Men den är ett viktigt medel. Vi skall inte överdriva dess betydelse, men vi skall inte heller bortse från dess möjligheter. I stället skall vi använda oss av dem. Det gäller i närområdet, där alla aktörer tydligt ser värdet av vår hållning. Det gäller i byggandet av europeisk säkerhet, vilket Kosovo visar. Det gäller i arbetet med att värna och utveckla folkrätten eftersom vi har ett starkt eget intresse av en väl fungerande folkrätt. Det gäller också i kampen mot massförstörelsevapen. Åttanationersinitiativet för nedrustning och mot spridning av kärnvapen är ett bra exempel på hur vi kan använda vår position. Men även för oss som alliansfria är samarbetet med Nato viktigt. Nato spelar ju i sitt samarbete med partnerländerna, bl.a. i Partnerskap för fred, en central roll för krishanteringen i Europa. Betänkandet pekar mycket riktigt på att det svenska samarbetet med Nato är till nytta för den samlade säkerheten. Natotoppmötet nyligen konfirmerade också att Kosovo är ett undantag, inte en ny regel, vad gäller att agera utan FN-mandat. Låt mig också peka på OSSE:s särskilda fördelar i samarbetet och rollfördelningen mellan de olika internationella organisationerna. OSSE är en alleuropeisk, öppen organisation som arbetar utifrån ett brett och modernt säkerhetsbegrepp. OSSE kommer därför att ha en central roll i förverkligandet av ett fredsavtal för Kosovo när det gäller demokratisering, mänskliga rättigheter och samlevnad mellan olika grupper. Den tredje viktiga lärdomen vi kan dra av Kosovo är vikten av att stärka och reformera FN, en fråga som vi nyss påmindes om när generalsekreteraren stod här. Jag vill verkligen betona den svenska regeringens fulla stöd för generalsekreteraren i hans reformprocess i FN. FN har i kraft av sitt stadgeenliga ansvar en central roll i det internationella samfundets fredsfrämjande verksamhet. FN måste få möjlighet att fullt ut ta det ansvaret. Därför syftar den svenska politiken till att vi skall undvika både en ensidig våldsanvändning och blockerande veton. Vi måste få en vetofri kultur i För att stärka FN och för att lösa Kosovo måste också Kosovofrågan återföras till FN:s säkerhetsråd. Vårt huvudkrav för Kosovo är och förblir flyktingarnas rätt att i trygghet återvända till sina byar och städer. Vi vill se en kraftfull resolution i säkerhetsrådet som kan leda till att bombningarna upphör. Våldsanvändning är ju ett sista medel som bara har sitt berättigande när alla andra vägar uttömts. För våldsanvändning utöver självförsvar krävs det beslut i FN:s säkerhetsråd. Vi har därför beklagat att det inte har varit möjligt för världssamfundet att ställa sig bakom ett mandat i FN:s säkerhetsråd. Därmed har aktionen inte ett entydigt stöd i folkrätten. Samtidigt har vi pekat på det genuina dilemma som Kosovo visar på. Vi kan inte acceptera att världssamfundet står stillatigande inför etnisk rensning och hotande folkmord. För en varaktig lösning krävs det andra och mer sofistikerade metoder. Den diplomatiska offensiv som nu sker är nödvändig och hoppfull. Det är bråttom. Flyktingarna måste kunna återvända i säkerhet till hösten. Nu måste alla krafter samlas för att vi skall få en lösning på Kosovokrisen och för att vi skall stärka FN.

Fru talman! Vänsterpartiet delar i stort de överväganden som görs i betänkandet Sveriges säkerhetspolitik. Men det finns nyansskillnader och i en del fall meningsmotsättningar. Framför allt kanske de handlar om det som inte står i betänkandet och som är mest aktuellt just nu, nämligen Sveriges agerande i samband med krisen och kriget i Kosovo. Svensk utrikes och säkerhetspolitik har ju historiskt och traditionellt vilat på alliansfrihetens grund. Den politiken handlar inte enbart om att Sverige skall stå utanför medlemskretsen bland de militära allianserna. Det handlar också om att vara en stark försvarare för små nationers rättigheter och en tillskyndare av folkrätten. Det handlar inte alls om att vara neutral i konflikter, men det handlar om att ha ett annat synsätt än det som bygger på ömsesidig säkerhetspolitik mellan stater mot yttre fiender. Nu har en stormakt, USA, och en militärallians, Nato, tagit sig rätten att ställa Förenta Nationerna åt sidan, att åsidosätta internationell lag, att själva bestämma när våld får användas i mellanstatliga eller inomstatliga konflikter. Sverige har traditionellt verkat för internationell nedrustning, kärnvapenkontroll och fredlig krishantering. Vi har förespråkat civila, diplomatiska och politiska lösningar i stället för militära. Vi har aldrig förnekat att det ibland kan vara nödvändigt med militärt våld för att möta ett värre övervåld, men frågan är: Vem skall ha rätten att bestämma när det är nödvändigt och när det är rimligt? Om USA får ta sig rätten att bestämma, om Nato skall vara den organisation som beslutar om militärt våld i internationella kriser, kommer då någonsin våra bedömningar av förtryck, etnisk rensning och folkfördrivning att vara de som ligger till grund för ingripanden? Kommer t.ex. någonsin Turkiet att ha något att frukta av militär våldsanvändning för att ingripa mot det systematiska förtrycket av kurdernas rättigheter och den folkfördrivning som förekommit inom Turkiet? I fallet Rwanda, det senaste fallet av ett verkligt folkmord, där uppskattningsvis 800 000 människor mördades under väldigt kort tid, ingrep inte Nato. Det var inte heller dess hemisfär, inte dess roll att ingripa i en liknande konflikt, men i Europa ser man sig som den naturliga försvararen av sina egna legitima intressen, och det väger tyngre än FN-systemets roll eller internationell lag. Man kan ju ställa sig frågan: Skulle USA någonsin ha någon ambition att ingripa, militärt eller på annat sätt, i de länder i dess närhet där förtryck är en stor del av vardagen för många människor, t.ex. i Colombia, där vänstermänniskor jagas och där fackföreningsfolk fängslas och torteras? Utrikesministern sade att omvärlden inte har varit tillräckligt tydlig i fråga om Kosovo från 1989 och framåt, och Göran Lennmarker förstärkte genom att säga att det som nu händer i Kosovo är vårt - Sveriges regerings och i viss mån Sveriges riksdags - misslyckande. Jag vill då bara påpeka att Vänsterpartiet 1993 föreslog att alla flyktingar som hade kommit från Kosovo till Sverige skulle ges permanent uppehållstillstånd. Vi föreslog att den process av återvändande som då fanns skulle avbrytas, och vi gjorde det med anledning av de grova kränkningar av mänskliga rättigheter som förekom från de serbiska och jugoslaviska myndigheternas sida gentemot kosovoalbanerna. Jo, med invandrarminister Birgit Friggebo i spetsen beslutade man om visumtvång för alla invånare i Förbundsrepubliken Jugoslavien. Detta försvårade på ett mycket märkbart sätt möjligheterna för de förtryckta och fördrivna kosovoalbanerna att söka asyl i Sverige. Det här beslutet har den socialdemokratiska regeringen inte upphävt. Det har sedan dess också förekommit en mängd initiativ från svensk sida om att komma överens med Milosevicregimen om återvändande för kosovoalbanska flyktingar. Den officiella svenska inställningen har alltför tydligt varit att problemen i Kosovo inte har varit så allvarliga att vi inte skulle verka för att flyktingar skulle återvända. Förtrycket har tydligen inte varit så allvarligt att vi har haft anledning att oreserverat ge asyl till människor som flytt från området. Det här är en skandal. Det handlar om ansvaret hos vissa partier och regeringar i Sveriges riksdag. Utrikesministern sade också att våldsanvändning är en sista utväg, som bara får användas när alla andra utvägar är prövade. Jag vill instämma i det som generalsekreteraren sade här: Det är Förenta nationerna som har den legitima beslutsrätten. Precis som Ingvar Carlsson sade i TV i morse finns det all anledning att reagera starkt mot den som vill ställa FN-systemet åt sidan eller som inte är beredd att fullt ut använda sig av Förenta nationerna i internationell krishantering. Jag delar inte helt den uppfattningen att vårt säkerhetspolitiska läge inte har påverkats av konflikten och kriget i Kosovo och Jugoslavien. Natos aktion har lett till att Ryssland har förödmjukats och till att FN har ställts åt sidan. Vi har i dag en osäkrare värld än vi hade innan kriget bröt ut. Den etniskt grundade folkfördrivningen har accelererat, den jugoslaviska oppositionen har närmast utraderats, och det finns spridningsrisker i regionen. T.ex. menar flera bedömare att situationen i Bosnien nu blir allt allvarligare. Naturligtvis finns det ett samband med Sveriges säkerhetspolitiska läge om vi accepterar eller uttrycker förståelse för en världsordning där en militärallians eller en supermakt ges bestämmanderätten om internationell användning av militärt våld. Då har också Sveriges säkerhetspolitik i grunden förändrats. Det finns också en oroväckande tendens i Sveriges säkerhetspolitik som handlar om en sorts anpassning till en gemensam politik, där VEU och Nato spelar en stor roll. Å ena sidan finns det här i Sveriges riksdag, vilket vi nyss har hört, moderaternas förtal av alliansfriheten, deras nidbild av neutraliteten. Å andra sidan finns vårt och andras starka försvar av alliansfriheten och neutraliteten. Men lite mittemellan finns regeringens vackra tal om alliansfrihet, som paras med ett starkt närmande till det västliga och euroatlantiska militära samarbetet. Argumenten för alliansfriheten försvagas naturligtvis när Sverige knyter sig allt närmare till Nato, till den västeuropeiska unionen och till den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken inom EU. Argumenten för alliansfriheten försvagas när man uttrycker förståelse för Natos och USA:s krigföring i Vi menar att det är viktigt att hävda den svenska neutralitetspolitiken och att det är oerhört viktigt att Sverige hålls utanför Nato. Ett framtida medlemskap i Nato skulle knyta vårt land fastare till en militärallians som innehåller kärnvapen, och vi skulle som medlemmar bli tvingade att bistå andra Natostater, om deras intressen hotades. Vårt alternativ är i stället det traditionella svenska, att fredsskapande, fredsbevarande och fredsframtvingande åtgärder skall genomföras på OSSE:s eller FN:s uppdrag och under dessa organisationers ledning och att de åtgärder som nu vidtas för att öka genomskinligheten och förtroendet mellan stater skall ske i ett alleuropeiskt eller ett världsvitt samarbete. OSSE:s mandat bör utökas, och vi bör arbeta för att mer resurser överförs dit på bekostnad av t.ex. satsningar på svenskt deltagande i Partnerskap för fred. Det är också så att EU är på väg att utvecklas i en riktning som leder till ett direkt militärt samarbete som i värsta fall kan leda till en gemensam försvarspolitik. Den nye ordföranden för EG-kommissionen, Romano Prodi, har helt klart en vision av ett Europas förenta stater med ett gemensamt försvar. Det är av avgörande betydelse för den svenska alliansfrihetens upprätthållande att försvars och säkerhetspolitikens grunddrag bestäms på nationell nivå. Fru talman! I det europeiska försvarssamarbetet ingår också ett försvarsindustrisamarbete. I det här samarbetet ser vi stora risker. En av riskerna är naturligtvis att Sverige med sin relativt restriktiva hållning till vapenexport och krigsmaterielexport därvidlag kommer att tvingas till en harmonisering med länder som har väsentligt mer liberala regler. Därför är det viktigt för oss att yrka bifall till reservation nr 13, som just handlar om att svensk vapenexport måste ha minst samma restriktiva regler i fortsättningen som i dagsläget och att det är ett villkor för ett svenskt deltagande i ett utvidgat europeiskt försvarsindustrisamarbete. Annars kommer Sverige att i större utsträckning ta på sig rollen som vapenmånglaren och spridaren av osäkerhet genom en mer liberal vapenexport.

Fru talman! Jag kommer i mitt anförande att säga en del utifrån kristdemokraternas särskilda yttrande nr 2. Åke Carnerö kommer att tala om reservation nr 6, och Margareta Viklund kommer att tala om den fruktansvärda situationen i Kosovo, som också FN:s generalsekreterare tog upp i sitt anförande här i kammaren nyss. Jag yrkar bifall till reservation 6. Fru talman! I och med det kalla krigets slut förändrades förutsättningarna för vår säkerhetspolitik radikalt. Omvärldsbilden är annorlunda och flera olika säkerhetsstrukturer har tillkommit i Europa med inriktning på ökat samarbete, och det är bra. Genom att Polen, Ungern och Tjeckien sedan den 12 mars 1999 är medlemmar i Nato har den gamla uppdelningen av Europa mellan Nato och den forna Warszawapakten upphört. Uppdelningen mellan Öst och Västeuropa bekräftas också av att en rad öst och centraleuropeiska länder, som tidigare varit kommunistiska regimer, nu knackar på dörren för EU-medlemskap. Allt detta innebär nya utmaningar och kräver att vi förutsättningslöst omprövar och utvärderar vår säkerhetspolitik för att finna de bästa lösningarna för att bibehålla vår fred och frihet. Den säkerhetspolitiska utvecklingen är svårförutsägbar, inte minst på grund av den konflikt som pågår i sydöstra Europa. Man kan inte utesluta risken för en storkonflikt på Balkan, något som givetvis kraftigt skulle förändra vår omvärldsbild. Även om en sådan utveckling kan undvikas vet vi att det mänskliga lidandet och de ekonomiska konsekvenserna av konflikten är och blir oerhörda. För att inte risktagningen med vår försvarsförmåga skall bli för stor behövs en noggrann säkerhetspolitisk analys innan försvarets grund och krigsorganisation slutgiltigt fastställs. Fru talman! Ett bibehållande av Sveriges militära alliansfrihet ställer krav på en betryggande försvarsförmåga. Vi kristdemokrater motsätter oss därför de stora nedskärningar i försvarsbudgeten som görs utifrån osäkra antaganden. Försvarsmaktens ekonomi har redan innan nedskärningarna utsatts för enorma påfrestningar och instabila regler. Konsekvensen blir att Försvarsmakten inte får den långsiktiga styrka som vi kristdemokrater anser behövs. Det innebär också att trovärdigheten för viljan att utforma ett nytt försvar urholkas. För att Sverige inte skall hamna i ett sämre säkerhetspolitiskt läge när det europeiska säkerhetsmönstret förändras, är det viktigt att vi är med i de olika forum som finns för att kunna påverka utvecklingen och därigenom tydliggöra vår vilja att ta aktivt ansvar för Europas säkerhet. Vårt medlemskap i EU, vårt samarbete med Nato i SFOR och PFF och observatörskapet i VEU har ökat förutsättningarna för en aktiv säkerhetspolitik. Därigenom har Sverige en historisk möjlighet att delta i arbetet med att skapa ett enat Europa präglat av integration, samarbete och gemensam säkerhet. Sverige bör vara öppet för medlemskap i alla de säkerhetsorganisationer som finns i Europa. Svensk säkerhetspolitik skall inte låsas fast vid en linje i den nya och svårförutsägbara situation som råder. Om vi i framtiden skulle ställas inför hot om väpnat angrepp, måste vi vara beredda att ta konsekvenserna av den djupa samverkan som vi har med de fredsbevarande krafterna i Europa så att vi är med när besluten fattas. Fru talman! Ett öppet och nära samarbete med Nato har blivit en naturlig del av svensk säkerhetspolitik. Nato är en viktig del av Europas framväxande säkerhetsarkitektur och bidrar till stabilitet och säkerhet. En utveckling där Litauen, Lettland, Estland och kanske Finland blir Natomedlemmar är inte bara önskvärd utan också sannolik. Sverige kan inte stå likgiltigt inför en utveckling som säkrar de baltiska ländernas frihet och självständighet. Eftersom vi själva värdesätter frihet och demokrati, bör vi också vara beredda att försvara de principer om frihet, demokrati och mänskliga rättigheter som utgör själva grunden för ett fredligt Europa. Svenskt medlemskap i Nato är för närvarande inte aktuellt, men det avtalade samarbetet mellan Nato och Ryssland, Natoutvidgningen österut med Polen, Ungern och Tjeckien samt PFF-samarbetet gör att vi måste vara beredda att förutsättningslöst pröva vår egen relation till Nato. EU är av fundamental betydelse för säkerhet och stabilitet i Europa, och Sveriges medlemskap ger ökade möjligheter att verka för ett Europa präglat av öppenhet, demokrati och gemensam säkerhet. Sverige har ett intresse av att de hot, risker och påfrestningar som ryms inom det vidgade säkerhetsbegreppet kan hanteras gemensamt med andra länder i vårt närområde samt inom EU. Även om EU saknar förpliktelser om rent militär hjälp, är det självklart att medlemsländerna inte kan stå likgiltiga om något annat medlemsland utsätts för våld eller hot om våld. Det innebär att vårt medlemskap i EU i sig utgör en säkerhetspolitisk nettofördel. Säkerheten i Sveriges närområde spelar en central roll i utformningen av vår säkerhetspolitik. Österut kvarstår en politisk osäkerhet och därmed ett hot mot säkerheten. Genom ett starkt samarbete med våra grannländer i Östersjöregionen kan vi bidra till att förbättra hotbilden och förebygga konflikter. De baltiska ländernas försvarsförmåga kan stärkas och utvecklas genom fortsatt stöd till deras uppbyggnad av totalförsvar och andra säkerhetsfunktioner. De bör även stödjas i strävan att bli medlemmar i EU, vilket är ett viktigt säkerhetspolitiskt intresse för Sverige. Fru talman! Avslutningsvis vill jag än en gång understryka det som vi kristdemokrater ofta har sagt om vikten av att så tidigt som möjligt ingripa för att genom föregripande diplomati och åtgärder kunna avvärja eller släcka eldfängda situationer som annars kan flamma upp till bränder som kan vara ett hot, inte bara för sitt eget område. Sverige har goda traditioner att föra vidare när det gäller att bidra till freds och säkerhetsskapande insatser. Låt oss slå vakt om dem. Bifall till reservation 6.

Fru talman! En dag som denna, när vi har haft FN:s generalsekreterare här, är det klart att man funderar över FN:s roll i framtiden. Jag noterade att utrikesministern i sitt anförande formulerade sig ungefär så här när det gällde FN: Det gäller att stärka och reformera FN. Det måste införas en vetofri kultur i FN. Jag vill understryka detta. Det är viktigt att vi diskuterar en FN-reform för 2000-talet. Utrikesministern och jag hade ju en debatt häromdagen på just det temat, att gå in och se om man kan göra några förändringar i stadgarna för att genomföra denna vetofria kultur som utrikesministern talar om. Fru talman! Knappast något är mer avgörande för freden och stabiliteten i vår region än förhållandena i Östersjöns sydöstra strandstater. Detta bestäms i sin tur i hög grad av utvecklingen i Ryssland. Den politiska utvecklingen i Ryssland är dock fortfarande instabil och ganska oförutsägbar även om vi naturligtvis gläds åt de signaler vi ser när det gäller Rysslands demokratiska landvinningar. Utvidgningen av och den ökande integrationen inom den europeiska unionen spelar den viktigaste rollen för att åstadkomma fred och stabilitet i Europa. Genom ökat samarbete och utbyte mellan Europas stater skapas förutsättningar för en positiv ekonomisk och social utveckling för människor i hela Europa. Endast så kan nya motsättningar och konflikter inom och mellan stater förebyggas och lindras. I takt med att EU och Nato utvidgas till att omfatta alltfler av Europas demokratier skapas förutsättningar för att historiska motsättningar och uppdelningar av Europa skall förbytas i en verklig alleuropeisk säkerhetsordning byggd på ömsesidigt samarbete. I den kan och bör också Sverige delta fullt ut. Folkpartiet ser därför med betydande oro på allt tydligare tendenser inom EU till att slå av på takten i utvidgningen. Europa befinner sig i ett historiskt gynnsamt läge för att bryta gamla mönster. Denna möjlighet får inte gå förlorad, och tillfället erbjuds nu. Europas stater har dock inte kunnat förhindra de katastrofer Restjugoslavien i dag genomlider. Det är naturligt att vi en dag som denna, när vi talar om europeisk säkerhetspolitik, också uppehåller oss vid situationen i Kosovo. Jag skall återkomma till det lite senare. Med den tragiska utvecklingen i Bosnien och Kosovo och mot bakgrund av de uppenbara bristerna i samarbetet inom FN och EU kom det militära samarbetet inom Nato att framstå som ett viktigt inslag i den alleuropeiska säkerhetsstrukturen. Nato har förändrats från det kalla krigets försvarsallians till det militära verktyget i en alleuropeisk konflikthantering. Denna utveckling har förstärkts genom den välkomna framväxten av samarbete inom ramen för Partnerskap för fred, i vilket de flesta europeiska stater deltar, genom Natos särskilda samarbete med Ryssland samt genom att EU och Nato påbörjat en utvidgningsprocess för de nya demokratierna i Öst och Centraleuropa. När Polen, Tjeckien och Ungern nu blivit medlemmar av Nato och medlemsskaran utvidgats till 19 länder har Nato tagit ett stort steg på vägen mot ett brett alleuropeiskt säkerhetssamarbete. En förutsättning för en stats medlemskap i Nato är en stabil demokratisk samhällsutveckling, en civil demokratisk kontroll, transparens vad gäller ett lands militära försvar samt att interna eller externa konflikter löses på fredlig väg. Sett i ett historiskt perspektiv innebär därför varje ny demokrati i Öst och Centraleuropa som på detta sätt kvalificerat sig för Natomedlemskap ett viktigt steg i skapande av tydlighet och förutsägbarhet vad gäller militär säkerhet i vår del av världen. Därmed minskar radikalt riskerna för en ren nationalisering av försvars och säkerhetspolitiken i Europa. Det ligger också i svenskt intresse att Nato står öppet för alla demokratier i Europa som önskar bli medlemmar utan någon begränsning i tid eller rum och därför inte i förväg utesluter något. Därför är Ukraina av stor betydelse. På samma sätt som för EU, kan vi emellertid också inom Nato notera oroväckande tendenser till att interna skäl och nära egenintressen innebär att man slår av på takten i utvidgningen. Ingen enskild del av utvecklingen i Europa sedan det kalla krigets slut har haft en så direkt betydelse för Sveriges mycket gynnsamma säkerhetspolitiska läge som de tre baltiska staternas frigörelse och utveckling mot demokrati och en integrering i Europa. I takt med den ekonomiska och sociala utvecklingen i Estland, Lettland och Litauen skulle det av alla tre önskade medlemskapet i såväl EU som Nato bidra till en mer stabil integration och till förutsägbarhet i det alleuropeiska samarbetet. En sådan utveckling kan bara välkomnas av Sverige. Den svenska regeringens oförmåga att i ett rent svenskt säkerhetspolitiskt egenintresse aktivt stödja de baltiska staternas önskemål om Natomedlemskap har inte underlättat en för Östersjöregionen mer önskvärd utveckling i detta avseende. Att med all kraft stödja de baltiska staternas önskemål om medlemskap i EU är inget alternativ till medlemskap i Nato, men blir i detta perspektiv än mer angeläget för Sverige. Om de baltiska staterna för överskådlig tid utestängs från medlemskap i Nato ökar det ytterligare Sveriges ansvar för att medverka till att stärka deras säkerhet. I reservation 2 i det här betänkandet har Folkpartiet utvecklat dessa tankegånger. Jag yrkar härmed bifall till reservation 2. Jag skulle slutligen lite vilja kommentera Vänsterpartiets inställning till fredsframtvingande åtgärder i Kosovo och Restjugoslavien och ställa några frågor till Lars Ohly.

Det avvisades av Vänsterpartiet och dess ledare Gudrun Schyman, som menade att FN inte skulle verka militärt. Säkerhetsrådet var då inte förlamat av Rysslands och Kinas veton, som det är i dag. Det visades bl.a. under hösten när Nato fick i uppdrag att flygbomba det bosnienserbiska artilleriet. Efter frågor här i kammaren sedan kriget i Bosnien upphört efter Natos flygbombningar vid det tillfället medgav Vänsterpartiets företrädare att det, givet den situation som förelåg i Bosnien, trots allt var bra att Natos bombningar kunde få slut på tre och ett halvt års krig. Det visar på Vänsterpartiets dilemma även i dag, när man så kraftfullt fördömer bombningarna i Kosovo. Då fördömde man att FN skulle gå in vid det tillfället. Nu fördömer man att Nato skall gå in. Hur menar Vänsterpartiet att vi skulle få ett stopp på det som nu sker i Kosovo och det som har skett i form av förföljelser av kosovoalbaner? Tidigare skulle vi inte använda oss av FN. FN skulle förhindras använda sådana maktmedel. Nu säger Vänsterpartiet nej också till Nato. På något sätt måste man få stopp på den rensning av kosovoalbaner som sker. Vilka är Vänsterpartiets möjligheter att göra det?

Fru talman! Jag förstår att Folkpartiet har lite problem. Som jag påpekade i mitt anförande var Folkpartiet ansvarigt för införandet av visumtvång för alla medborgare i den federala republiken Jugoslavien 1993. Då påpekade Vänsterpartiet att det pågick en folkfördrivning och en etnisk rensning i Kosovo. Karl-Göran Biörsmark frågade vilka alternativ vi ser till den konflikthantering som Nato står för. För det första menar vi att den enda legitima organisation som har rätten att ingripa i mellanstatliga och inomstatliga konflikter är Förenta nationerna. Det kan ske genom andra organisationer, om det sker på uppdrag av FN, av ett legitimt internationellt rättssystem. För det andra menar Vänsterpartiet att den process med fredsförhandlingar som pågått, som bl.a. ledde till ett förslag till avtal i Rambouillet, hade det uppenbara syftet att inte få någon lösning till stånd. Den fredsprocessen var egentligen ett sätt att försöka tvinga den jugoslaviska regeringen att gå med på en Det är svårt att se att Sverige eller något annat land skulle kunna gå med på en liknande överenskommelse i en liknande situation. Därmed hade Nato, utan att ha någon som helst plan för handlandet efter ett fredsavtal, satt sig i en sits där man för att rädda sitt eget anseende var tvungen att börja bomba. Det har fått de resultat vi ser - ökade civila offer, ökad folkfördrivning, ökad osäkerhet med Ryssland ställt åt sidan och FN-systemet kastat bakom ryggen. Det är ett uselt sätt att bekämpa konflikter, etniska problem och etnisk rensning i vår omvärld. Det leder bara till större problem.
Fru talman! Det är inte Folkpartiet som har problem här, utan det är Vänsterpartiet och Lars Ohly. Ni kan inte förklara hur man skulle gå till väga. Man kan önska sig vissa utvecklingsmöjligheter, att Milosevic hade kunnat ta reson i Rambouilletöverläggningarna och att vi på så vis kunnat undvika dagens situation. Men kosovoalbaner har förföljts år ut och år in. I tolv år har man försökt förhandla med Milosevic. Ryssland och Kina har stoppat FN:s möjlighet att agera. Vad återstår då? Det är frågan till Vad återstår i en sådan situation? Man kan säga att det som återstår är att Milosevic får fortsätta. Det kan man tänka sig. Men vi har hört i dag att det internationella samfundet inte bara kan stå och titta på när det blir konflikter inom länder. Även om FN-stadgan är oklar på den punkten, om FN över huvud taget får agera inom länder, kan resten av världen gärna inte stå och titta på. Lars Ohly och Vänsterpartiet har inte svar på min fråga. Därför säger vi från Folkpartiets sida att det som sker nu var nödvändigt, även om vi naturligtvis också skulle ha velat att man kom fram till någonting annat i Rambouillet. Men det gjorde man inte. Förföljelserna och massakrerandet av kosovoalbaner har fortsatt. Vad är vänsterns och Lars Ohlys svar?
Fru talman! År efter år har vi kunnat se förtrycket av kosovoalbaner. Då borde det rimligtvis inte vara ett bra förhållningssätt att införa visumtvång för människor som vill fly från det förtrycket. Folkpartiet var ansvarigt för det i den borgerliga regeringen. Birgit Friggebo drev igenom det 1993. Det är Folkpartiets ansvar att färre människor har kunnat fly från det förtryck och den etniska rensning som har pågått i Konflikthanteringen har lett till att Nato har tagit sig rätten att vara världspolis. Det sker med Folkpartiets fulla godkännande. Det är inte förvånande. Folkpartiet och dess ledare Lars Leijonborg har sagt att partiet är inte bara det mest EU-vänliga partiet i Sverige utan också det mest Amerikavänliga partiet. När det regnar i Washington spänner K-G Biörsmark upp paraplyet i Stockholm. Så USA-vänligt är Folkpartiet numera! Då ställer man också upp på en konflikthantering som leder till ett utdraget krig, mycket stora problem och svårigheter för civilbefolkningen, både den kosovoalbanska och den jugoslaviska.

Fru talman! Ärade ledamöter! Protokolläsare! Vi diskuterar här den svenska säkerhetspolitiken, mot bakgrund av de omvälvande omvärldsförändringar som vi har upplevt de senaste tio åren. Det vi kanske känner bäst till är det som har hänt i vårt eget närområde - upplösningen av Warszawapakten, Sovjetunionens kollaps och de drastiskt minskade militärutgifterna i Europa. Militärutgifterna har minskat med i genomsnitt 50 %. Det får konsekvenser inte minst för utformningen av den svenska försvarspolitiken, något som vi kommer att diskutera lite senare här i dag. Omvärldsförändringar har också skett på ett annat plan. För tio år sedan var krigen i världen mellanstatliga. I dag finns bara ett enda mellanstatligt krig kvar. Det är kriget mellan Indien och Pakistan. I stället upplever vi nu en situation med en lång rad lokala och regionala konflikter och inbördeskrig. Just den förändringen innebär att FN har fått en ny roll. Diskussionen understryks av att FN:s generalsekreterare Kofi Annan har inlett förmiddagens diskussioner. Det är viktigt att vi bidrar till att utveckla FN bort från rollen som städgumma, som alltid kommer för sent - när svältkatastrofen är ett faktum, när krigen har pågått, när folkmorden genomförs. FN måste i stället bli en offensiv, aktiv organisation som förebygger och föregriper svältkatastrofer, väpnade konflikter, folkfördrivning, folkmord och krig. Det är det internationella samfundets underlåtenhet att göra detta som vi nu ser konsekvenserna av i vår egen världsdel: det som sker i det forna Jugoslavien och den nationalistiska regimen Milosevics folkfördrivningspolitik, som är fullständigt oacceptabel. Det är oacceptabelt att en stat kan använda sin suveränitet som täckmantel för olika former av förtryck och, i detta fall, folkfördrivningspolitik. Folkmord och folkfördrivning kan aldrig, och får aldrig, bli en stats inre angelägenhet. När människor i Kosovo mördas, när kvinnor våldtas, när barn tvingas ut på vägarna på flykt ifrån terror och ifrån den jugoslaviska regimens militära styrkor är det också min angelägenhet. Det är också vår gemensamma angelägenhet. Det är inte Milosevics och det forna Jugoslaviens inre angelägenhet. Det internationella världssamfundet skall blanda sig i hur enskilda regimer agerar även inom sitt eget land när man bedriver folkfördrivning och när man utövar folkmord. Världssamfundet måste också vara berett att genomföra kraftfulla interventioner i första hand med civila insatser, men vi kan inte utesluta militära inslag för att skydda livsmedelstransporter, för att skydda civilbefolkning och för att skydda olika former av humanitära insatser. Vi ser väldigt tydligt att det främsta hindret för att kunna göra detta från FN:s sida har varit vetot. Det var därför intressant att höra hur vår utrikesminister här för en halvtimme sedan talade om en vetofri kultur. Det är en nödvändig utveckling av FN, om vi skall kunna se en aktiv och offensiv förebyggande och föregripande organisation. Vi måste vara beredda att diskutera säkerhetsrådets framtid. Man måste kanske snarare bygga på konsensus minus ett eller konsensus minus två om rådet skall kunna bli en kraftfull aktör och kunna förebygga de katastrofer som vi inte vill se. Om vi misslyckas med detta - om vi misslyckas med att införa en vetofri kultur och misslyckas med att utforma någon form av konsensus minus ett - ser vi alla vad som händer. Vi har sett det de senaste månaderna i vår egen världsdel. Vi riskerar att enskilda stater eller militärallianser agerar på eget bevåg, som i detta fall Nato, med flera olika negativa konsekvenser som följd. I Natos fall i Europa bryter man t.ex. mot den internationella rätten, och det kan utgöra ett farligt prejudikat. Andra stater och andra militärallianser kan ta sig samma rätt i andra delar av världen, och det är en farlig utveckling. Vi ser också negativa konsekvenser på det sättet att flygattackerna mot det forna Jugoslavien - mot Serbien - inte leder till att man når de mål som man har uppsatt, utan kanske t.o.m. snarare till motsatsen. Det är viktigt, tror jag, att rikta kritik mot Nato, men det är oerhört viktigt att rikta kritik mot Milosevic och den nationalistiska regimen och den politik regimen för. Det är kanske allra viktigast att rikta kritik mot de brister vi ser i FN-systemet, som har lett till den situation vi nu upplever. Det är viktigt att dessa omvärldsförändringar också får konsekvenser för hur Sveriges säkerhetspolitik utformas i ett mer internationellt perspektiv på det mer utrikespolitiska planet, och att vi diskuterar Sveriges roll när det gäller FN:s framtid. Det var väl lite av Kofi Annans budskap här; FN blir inte mer än vad de olika nationella medlemsstaterna gör det till. Vi implementerar de beslut som man fattar i FN. På samma sätt som jag tror att det är viktigt att vi ser en utveckling bort ifrån det nationella invasionsförsvaret, där vi har haft tyngdpunkten i svensk säkerhetspolitik de senaste decennierna under efterkrigstiden, tror jag att det är viktigt att se vilken politik vi skall föra för att kunna stärka FN och, kanske viktigast av allt, inte motverka de förändringar av FN som vi vill se. Jag vill därför peka på tre av de förslag som Miljöpartiet har haft i sin motion, fru talman. Det första är behovet av fler civila insatsenheter. Vid upprättandet av den höge representantens organisation i Bosnien-Hercegovina 1995, och senast nu vid upprättandet av OSSE:s verifikationsmission i Kosovo, saknades insatsberedd ledningsfunktion där en lång rad olika kompetenser som poliser, biståndsexperter, militärer och inte minst ledningsresurser hade varit till stor nytta redan från start. Just exemplet OSSE:s verifikationsmission tycker jag är ett talande exempel på en situation där det internationella samfundet brast. Vi hade fortfarande möjlighet att förhindra det som nu sker i Kosovo. OSSE beslutar sig för att föra in 2 000 civila observatörer i Kosovo för att förhindra övergreppen och kunna beivra och samla bevis för övergreppen mot civilbefolkningen från den serbiska regimens styrkor. Vi lyckades efter flera veckor inte få ihop mer än 1 300 personer - långt ifrån tillräckligt - och Sveriges bidrag var 74 personer. 74 av 2 000! Jag tycker att det är belysande att ställa det i kontrast till vad man nu diskuterar, för nu finns det plötsligt resurser att sätta upp militära styrkor motsvarande 50 000 man i området, med dyrbar militär utrustning. Sveriges regering diskuterar att ställa en väpnad styrka på 500 man till FN:s förfogande. Nu finns plötsligt resurserna. Jag tror att det väldigt tydligt sätter i blixtbelysning vår gamla traditionella beredskap att kunna rycka in i efterhand militärt i det internationella samfundet. Det belyser just bristen på civila, förebyggande och föregripande insatser. Därför är det viktigt att vi ökar Sveriges förberedelser och beredskap att kunna ställa civila insatsenheter till FN:s förfogande som ett viktigt led i att skapa en förebyggande och föregripande offensiv organisation. Det andra förslaget rör minröjningsinsatser. Flera motioner som gäller Sveriges bidrag till minröjning har behandlats. Vi känner alla väl till den fruktansvärda situation som många hundra miljoner människor lever i. Över hundra miljoner landminor finns utspridda i olika länder. Trots att krigen slutat för många år sedan ligger de kvar och skördar dödsoffer varje dag. Tusentals människor slits varje år sönder. Detta skapar enorma problem för stater som försöker bygga upp sig själva efter krig. Här har Sverige en unik kompetens. Vi förfogar förmodligen över den mest moderna minröjningsmekaniken, framtagen av Bofors. Andra företag har bidragit med nya produkter, som ökar hastigheten med vilken man kan se om ett fält är minerat eller inte. Sverige skulle kunna bidra långt mer. Det sägs förvisso att minröjning skall vara en prioriterad del av försvarets internationella verksamhet, och vi hör ofta hur vår försvarsminister och utrikesminister talar för att Sverige gör väldigt mycket. Det är sant. Vi gör väldigt mycket. Men i relation till vad vi förmår, och i relation till de enorma behoven, skulle Sverige kunna göra bra mycket mer. Tittar vi på budgeten ser vi att talet om att detta skulle vara en prioriterad verksamhet motsvaras av ynka 2 %. Det har jag svårt att få att gå ihop med att detta är en prioriterad verksamhet, när man i praktiken bara satsar mindre än 2 % av försvarsbudgeten på detta område. Slutligen vill jag ta upp vapenexportfrågan. Jag tror att kriget i det forna Jugoslavien har satt blixtbelysning på just detta område. Vi ser nu hur svenska vapen, exporterade till den jugoslaviska regimen, används för att beskjuta FN:s olika hjälptransporter. Jugoslavien var under 1980-talet det tredje största köparlandet när det gäller svenska vapen. Vi har sett hur vapenexporten till andra diktaturer, som Saudiarabien eller under 1980-talet Irak och Saddam Hussein, motverkar möjligheterna till en demokratisk utveckling. Vi har också bidragit till att sälja vapen till det pågående kriget mellan Indien och Det här, fru talman, är inte en bra politik. Det är inte bra att bidra till diktaturer, att beväpna konflikthärdar, utan vi måste se till att avveckla den svenska vapenexporten. Jag vill slutligen, fru talman, säga att jag självfallet stöder alla Miljöpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna nr Tack!

Fru talman! Jag tror inte att det är så svårt att förstå varför Miljöpartiet vill dra sig ur EU. Det är helt riktigt som Göran Lennmarker säger att samarbetet mellan stater i sig är fredsskapande. Integration på olika plan mellan länder är fredsskapande och krigsförebyggande, och det finns många exempel i världen på s.k. säkerhetsgemenskaper där staters samarbete på olika plan har gjort att krig betraktas som en omöjlighet. Den här typen av samarbete har vi sett växa fram inom politiska unioner, som i EU, men också mellan stater utanför politiska unioner. Vi har under 1900 talet sett just en säkerhetsgemenskap utvecklas mellan Norge och Sverige som då inte har varit med i en union, men det är ett sådant starkt samarbete och en sådan stark integration att vi betraktar krig som en omöjlighet. Det bör heller inte vara någon överraskning för Göran Lennmarker att EU handlar om mycket mer än bara om samarbete som i sig är fredsskapande. EU har också en rad andra mål som vi betraktar som negativa, och konsekvenserna av det projekt som nu utvecklas är så negativa att de överväger de fördelar som samarbetet i sig har. Sammanfattningsvis tror jag att det är viktigt att se att det just är samarbetet som är fredsskapande. Sedan kan man välja olika former för det samarbetet, och EU är kanske inte den bästa formen. I övrigt tror jag att det ändå är viktigast, Göran Lennmarker, att vi utvecklar FN, genomför de förändringar som är nödvändiga och också identifierar OSSE som kanske en av de viktigaste institutionerna i vår världsdel.

Fru talman! Jag kan bara återupprepa mitt svar: Det är inte konstigt, eftersom de negativa konsekvenserna av EU-projektet överväger de positiva. Då blir slutsatsen att det är bra att lämna det här. Fru talman! Jag delar inte heller Göran Lennmarkers uppfattning om att samarbetet måste ske inom organisationer. Man kan samarbeta på ett multilateralt plan. Jag tror också, fru talman, att Göran Lennmarker överdriver betydelsen av EU:s existens för det samarbete som finns även utanför EU. Jag tror att samarbete är resultatet av ett behov av att samarbeta och inte ett resultat av att en viss struktur existerar. Fru talman! Jag tror att Göran Lennmarker satte hammaren på spiken, eller hur man nu skall uttrycka det, när han sade att EU och Nato flätas in i varandra. Det är det som vi ser som en uppenbar risk. Ett av de främsta skälen till vår kritiska inställning till hur EU utvecklas är just det här sammanflätandet av EU och

Fru talman! Det här är tredje gången som det sammansatta utskottet presenterar ett betänkande i kammaren. Det skedde första gången 1995, och påföljande år 1996 hade vi ytterligare ett betänkande. Det nu föreliggande betänkandet är ett led i den kontrollstation som de här båda betänkandena och försvarsbeslutet föranstaltade om. Det är alltså en kontrollstation som innebär en fortlöpande prövning av det säkerhetspolitiska läget, och betänkandet innehåller de delar av den försvarspolitiska propositionen som täcker den säkerhetspolitiska analysen. Den militära alliansfriheten är grundläggande i Sveriges utrikes och säkerhetspolitik. Den har starkt bidragit till att hålla vårt land utanför krig i snart 200 år. Det är längre än i något annat land. Den har tjänat oss väl också i tider när omvärldshoten har varit överhängande. När jag hör Göran Lennmarker här i kammaren presentera den vulgära vanföreställningen om neutralitetspolitiken och vår militära alliansfrihet blir jag bestört. Den militära alliansfriheten och neutralitetspolitiken har inte bara hjälpt oss att behålla freden i vårt land. Den har också gjort det möjligt för Sverige att skapa sig ett gott namn och rykte i hela världen. Kofi Annans översvallande positiva ord om Sverige här i kammaren i morse är ett resultat av den militära alliansfriheten och neutralitetspolitiken under en lång följd av socialdemokratiska regeringar. Göran Lennmarker får också låta sig omfattas av alla dessa positiva ord, även om han förnekar att det fanns något gott med den här politiken. Det finns i dag inga militära hot mot Sverige. Möjligheten för vårt land att stå utanför krig i vårt närområde gagnas fortfarande bäst av den militära alliansfriheten, och det är den som hela analysen bygger på. Den ger oss också de bästa förutsättningarna för att i vårt närområde stärka de baltiska staternas suveränitet, något som ofta åberopas som en angelägenhet, inte minst från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Vi menar att vi sköter detta bäst inom ramen för den militära alliansfriheten. Sverige kan vara en aktör i arbetet för en alleuropeisk säkerhetsordning. Vi ansvarar själva för försvaret av vårt territorium och bidrar samtidigt till säkerheten i omvärlden. Vi gör det genom ett aktivt deltagande i FN, EU, OSSE, Partnerskap för fred, Euroatlantiska partnerskapsrådet. Tillsammans med Nato när Nato gör fredsfrämjande insatser är VEU som observatör. Modern säkerhetspolitik kräver att det militära och nationella perspektivet på säkerhet vidgas. Vi måste anlägga ett civilt och gränsöverskridande förhållningssätt. Samtidigt behöver Sverige ett militärt försvar som en livförsäkring för militära hot riktade mot statens suveränitet eller överlevnad. Men vi behöver också ett brett register av säkerhetspolitiska verktyg för att möta alla de icke-militära hot som alltmer blir en realitet i dag. De här verktygen innebär att vi skall samarbeta i internationella organ med vardagliga icke-militära relationer. Det sker framför allt inom EU i dag. Vi skall använda de verktyg som handel och bistånd ger. Flykting och migrationspolitiken är andra. All samverkan inom internationella organisationer internationellt och globalt är av största vikt för detta. Jag menar att en förändrad syn på säkerhet ger nya möjligheter till samarbete. Det måste också få konsekvenser för våra politiska och ekonomiska prioriteringar. Minskningen av det militära hotet har givit Sverige förutsättningar att anpassa det militära försvaret till hotbilden och sänka de militära försvarskostnaderna. Svenskt försvar har fått en tydligare inriktning på internationell fredsfrämjande verksamhet. Samtidigt har det försäkrat oss om att det svenska försvaret har en god anpassningsförmåga i händelse av kriser och krig i vårt närområde. Det finns som jag sagt inte något militärt hot mot Sverige i dag. Det är ganska fantastiskt att kunna stå här och säga detta, samtidigt som det pågår en väpnad konflikt på Balkan. De djupt tragiska konflikterna i förra Jugoslavien som drabbat miljontals människor innebär inte ett ökat hot mot Sverige. Där är jag inte överens med Lars Ohly, att det här skulle innebära ett ökat militärt hot. Jag menar att lokala och regionala krig i Afrika, Asien eller Europa inte haft den spridningsrisk som de hade under det kalla krigets dagar. Under 90-talet har detta helt förändrats. Den tidigare ideologiskt blockuppdelade världen innebar per automatik att många länder engagerade sig på respektive sida när ett krig bröt ut, och därmed var spridningen ett faktum. Men det ser vi inte i dag, och därför är inte kriget i Kosovo ett hot mot Sverige. Det må vara brutalt och hemskt, och det är smärtsamt att se, men det är inte ett hot som innebär att vi behöver revidera vår hotbild. Andra icke-militära hot kan naturligtvis följa i krigets spår. Jag skall återkomma till dem senare. Jag skall uppehålla mig en stund vid den ryska utvecklingen. Den är central i betänkandet. Den ryska politiska och ekonomiska utvecklingen är fortsatt osäker, skriver vi i betänkandet, men inte heller det utgör ett militärt hot mot Sverige. Rysslands svårigheter, framför allt ekonomiskt, skulle i vilket annat land som helst ha orsakat uppror, kravaller eller t.o.m. revolution. Tänk er själva att stora samhällsgrupper inom hälso och sjukvård, i skolan och i gruvor inte skulle få lön på kanske ett halvår. Skulle vårt land, som är ett stabilt land, ha klarat sådana påfrestningar? Jag tror att det skulle ha varit skakat i grunden. Det ryska samhället har trots stora umbäranden alltmer stabiliserats i en demokratisk ordning, som visserligen behöver fördjupas och förstärkas men som finns där som en oåterkallelig process. Den ryska krigsmakten är kraftigt reducerad. Den skulle inte, skriver vi i betänkandet, kunna genomföra något invasionsföretag mot Sverige inom åtminstone en tioårsperiod. Ryssland deltar aktivt och konstruktivt i arbetet för att finna en politisk lösning på Kosovokonflikten. Även om moderaterna desperat försöker vifta lite med kommunistspöket igen eller åtminstone med Rysslands farlighet, biter det inte på majoriteten i utskottet. Vi menar att Ryssland inte i dag är ett militärt hot mot Sverige. Det är dags att revidera den svenska hotbilden på den punkten, även för moderaterna. De internationella organen är centrala i det svenska säkerhetspolitiska samarbetet. FN utgör naturligtvis en hörnsten i den svenska säkerhetspolitiken. Det var en höjdpunkt i morse att lyssna till Kofi Annan. Det var säkert inte en tillfällighet att han här i Sverige har möten som kanske kan leda till fred i Kosovo. Jag ser det också som ett erkännande för den svenska militära alliansfriheten och den roll Sverige därigenom kan spela. FN är den viktigaste organisationen för fred och säkerhet. Det är inom ramen för säkerhetsrådet som beslut av den karaktär som vi här tidigare diskuterat skall fattas, beslut om militär intervention. Men händelserna i Kosovo gjorde det omöjligt att bara stå vid sidan av och se på. Jag är inte villig att fördöma den insats som Nato har gjort. Jag kan se den som en logisk följd av de tragiska misslyckanden som FN:s säkerhetsråd då stod inför. Det är naturligtvis för framtiden väldigt viktigt att vi tar lärdom av det här, att vi stärker FN:s förmåga till konfliktförebyggande arbete. Jag menar att man måste utveckla alla de instrument som finns i kapitel 6 i FN-stadgan. Även Miljöpartiets Lars Ångström var inne på detta. Jag tror att man med ett mera systematiskt arbete med alla de åtgärder som finns i kapitel 6 skulle kunna hitta en ordning där man på ett tidigare stadium med icke-militära medel kan komma till rätta med fler konflikter. Inom Europeiska unionen är det oerhört viktigt att vi stärker utrikes och säkerhetspolitiken. Amsterdamfördraget ger möjlighet till en sådan förstärkt organisation. EU måste skapa en analysenhet för utrikes och säkerhetspolitiken. Man måste också skapa en kraftfull krishanteringsmekanism. EU stod pinsamt tomhänt när kriget i Kosovo bröt ut. Det är hög tid att FN stärker sitt arbete på det här området. Östersjösamarbetet bidrar starkt till att skapa ett fredligt område runt detta innanhav. OSSE är ett viktigt organ. Man arbetar med mjuk säkerhet, med konfliktförebyggande arbete. Jag skulle vilja påstå att OSSE inte är uppskattat efter förtjänst, inte heller är så känt som det skulle behöva vara. OSSE behöver förstärkas. Den roll som OSSE har spelat i år har varit större och viktigare än någonsin, men man behöver också få resurser som svarar mot uppgiften. Nato och Natosamarbetet är oerhört viktigt, men Nato har trots allt ett begränsat militärt perspektiv. Sverige bidar till de insatser som vi tycker gynnar våra egna mål på säkerhetspolitikens område. Jag skulle vilja ställa en fråga till de borgerliga partierna Moderaterna, Folkpartiet och kd. I olika formuleringar skriver ni relationen till Nato från svensk utgångspunkt. Jag skulle vilja att ni talar klartext. Det är dags att svenska folket får veta: Anser ni att vi skall gå med i Nato i dag? Skall vi slopa den militära alliansfriheten? Det duger inte längre att mörka frågan. Jag menar att det är dags att tala ut. När skall vi ansöka om medlemskap? Jag skall gå över till reservationerna. De kretsar mycket kring säkerhetspolitikens mål, Natofrågorna och krigsmaterielexporten. Här är det angeläget att vi får veta var m, fp och kd står i Natofrågan. Man säger att vi inte skall ansöka om medlemskap i dag, men samtidigt håller man frågan öppen. När är den dagen inne när Sverige skall lämna in en ansökan? Skulle vi ha varit med i dag? Kristdemokraterna är anmärkningsvärt militaristiska i sin hållning. Här har Jan Erik Ågren nyligen sagt att han vill stärka det militära försvaret och att han inte är beredd på den ekonomiska neddragning som är en följd av att det inte finns några hot mot oss. Alla andra länder nedrustar, kristdemokraterna i Sverige vill lägga pengar på kanoner och krut och sjukvården får vara utan pengar. De reservationer som Miljöpartiet har lagt fram handlar om CFE-fördraget. Man önskar att Sverige skall ansluta sig till detta, eftersom det skulle innebära rustningsbegränsning även för Sverige. Vi menar att denna fråga fortfarande kan hållas öppen. I november skall ett toppmöte äga rum i Istanbul. Intill dess kan Sverige fortsätta att undersöka vilka konsekvenser det skulle ha för det svenska försvaret om Sverige tillträder CFE. Reservationen slår i princip in öppna dörrar. Miljöpartiet vill att Sverige skall lämna VEU. Det ligger naturligtvis i den isolationistiska traditionen att inte vara med i EU och inte vara med i VEU. Vi menar att den insikt och den information Sverige får genom det aktiva observatörskapet i VEU är värdefullt och skall behållas. Det finns ett antal reservationer om minröjning. Det gäller såväl Vänsterpartiet som Miljöpartiet. Här vill jag påtala att Sverige är en av de största bidragsgivarna till minröjning i världen. Sedan 90-talets början har Sverige givit 450 miljoner kronor till minröjning. Vi har varit ivriga tillskyndare av alla konventioner. Vi har bidragit mer än de flesta. Även om detta i procent av försvarsanslagen inte slår så hårt, är det en vits att andra länder delar bördorna. Det gör engagemanget för frågan större. Karl-Göran Biörsmarks och Folkpartiets reservation är kryptiskt skriven om Natomedlemskap och hur Sverige skall förhålla sig när de baltiska länderna väljer att ansöka om medlemskap. Vi skriver i betänkandet att vi tycker att det är positivt att Sverige har bidragit till att göra det möjligt för dem att själva välja sin säkerhetspolitiska linje. De väljer Natomedlemskap. Det är säkert mycket positivt för dem. Men det är deras sak att själva avgöra hur de vill välja sin säkerhetspolitiska linje. Eftersom Sverige inte är Natomedlem, har vi inte heller någon anledning att välja för deras räkning. Det får de göra själva. Däremot främjas med alla medel deras EU medlemskap. Utvidgningen av EU ser vi som en oerhört viktig säkerhetspolitisk fråga. När det gäller krigsmaterielexporten är Vänsterpartiet och Miljöpartiet minimalister, Moderaterna vill liberalisera, och vi lägger oss lite grann emellan. Vi menar att en svensk krigsmaterielindustri måste fortleva och ha bra villkor. Men den gemensamma kod för krigsmaterielexport som vi eftersträvar skall vara sådan att den totalt sett minskar produktionen av krigsmateriel i världen. Det kan tyckas vara en petitess när Moderaterna säger att krigsmaterielexporten skall ta sin utgångspunkt i svenska restriktiva linjer, och vi menar att man skall försöka eftersträva en restriktiv ordning. Ett nyckelord i den moderata reservationen är utgångspunkt. Man kan gå hur långt som helst från utgångspunkten och ändå ha tagit den utgångspunkten. Därför anser vi att skrivningen inte var bra. Det ledde till en moderat reservation. Sedan var det de stora frågorna om säkerhetspolitikens mål. Göran Lennmarker har ondgjort sig och raljerat över formuleringar.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

Herr talman! Göran Lennmarkers replik avslöjar väldigt tydligt hur synen på konfliktlösning är i Moderata samlingspartiet. Han menar att Sverige inte skall kunna vara med i en förstärkt utrikes och säkerhetspolitik i en krishantering i EU:s regi inom ramen för den militära alliansfriheten. Jag har rakt motsatt uppfattning. Jag menar att med undvikande av ömsesidiga försvarsåtaganden som de stadgas i Natos och VEU:s traktater kan Sverige utföra mycket. Det var under ledning av en socialdemokratisk utrikesminister - tillsammans med en socialdemokratisk finsk utrikesminister, också från ett alliansfritt land - som förslaget lades fram om att stärka den krishanteringsmekanism som finns i EU och föra över möjligheten till EU att beordra VEU att utföra aktionerna. Vi sätter inte likhetstecken mellan ett gemensamt europeiskt militärt försvar och den krishantering och fredsfrämjande insatser i EU:s regi som är nödvändiga. Vi menar att vi kan delta i det ena och ändå säga nej till ett europeiskt försvar. Vi menar också att synen på konflikter - det är där jag kommer in på Moderata samlingspartiets gammalmodiga syn på konfliktlösning - måste utvecklas. Det gäller att utveckla de konfliktförebyggande icke-militära tidiga civila konfliktlösningsmekanismerna. Det är oerhört viktigt att så sker. Det kan tydligen inte ske när man är så fast förankrad och står så djupt med fötterna i den militära organisationen som Moderata samlingspartiet gör. Det är dags att kasta loss och ta chansen till lite nytänkande inom säkerhetspolitiken, Göran

Herr talman! Militär alliansfrihet är inte ett uttryck för likgiltighet eller passivitet. Vi deltar oerhört aktivt i konfliktförebyggande arbete, men vi deltar också fullt ut i arbetet för att undanröja krigshot i närområdet, som Göran Lennmarker nu tar upp. Vi gör det genom Östersjösamarbetet. Vi gör det genom att starkt stödja och stimulera EU-utvidgningen för länderna runt Östersjön. Vi gör det genom förtroendeskapande minoritetsstöd till de här länderna. Vi gör det genom demokratibistånd. Vi gör det genom suveränitetsstöd till de baltiska länderna.

Om de sedan också väljer ett Natomedlemskap är det deras sak. Självfallet gratulerar vi dem till att själva få välja sin säkerhetspolitiska linje.
Herr talman! Viola Furubjelke sade i någon sorts polemik mot mig att konflikter på Balkan inte innebär något militärt hot mot Sverige. Det har jag inga problem med. Jag har aldrig sagt att det är så och har heller aldrig polemiserat mot någon annan uppfattning. Däremot sade jag att jag har svårt att instämma i utrikesministerns uttalande om att Sveriges säkerhetspolitiska läge inte påverkas av kriget på Balkan. Anledningen till det är uppenbar. Natos bombningar har skett utan legitimitet från FN. FN-systemet har ställts åt sidan. Ryssland har förödmjukats. Vi riskerar att få en etablerad världsordning där USA och Nato som världspoliser bedömer när militärt våld skall användas i mellanstatliga eller inomstatliga konflikter. Hur skall då de små alliansfria staterna kunna få ett inflytande? Hur skall FN kunna spela en roll i konflikter i Turkiet, Palestina och Israel, eller i alla de konflikter där USA har egna intressen att bevaka? Självklart påverkas Sveriges säkerhetspolitiska läge av att Nato och USA tar sig denna rätt att själva bestämma när ingripande skall ske.
Herr talman! Det är bra att det inte finns anledning till polemik mellan Lars Ohly och mig, som jag gav uttryck för tidigare. Men jag hävdar också att vi ännu inte har sett slutresultatet av den här konflikten - vi är mitt uppe i den. När Lars Ohly gjorde sitt inlägg noterade jag att han sade att Ryssland har förödmjukats och att FN har ställts åt sidan. Hur förödmjukat Ryssland är och vad det kan komma att innebära tror jag att vi kan få revidera. I dag är Rysslands utrikesminister Ivanov här i Stockholm för att tillsammans med Eduard Kukan, Carl Bildt och Kofi Annan diskutera konflikten i Kosovo. Jag är övertygad om att Ryssland kommer att spela en avgörande roll när lösningen på den här konflikten så småningom läggs fram. Jag menar att det stärker Rysslands anseende internationellt, och därmed kan det komma på pluskontot i stället. Jag tror inte att detta på något sätt är allvarligt för det säkerhetspolitiska läget. Däremot är jag också bekymrad över att FN ställdes åt sidan. Det borde självfallet ha skett inom ramen för FN:s säkerhetsråd. Så skedde nu inte. Men det är inte någon regel som har etablerats i och med detta. Det betonade också utrikesministern. Det är ett undantag. Den internationella rätten är inte applicerbar på detta.

Herr talman! Här delar jag inte Lars Ohlys uppfattning. Den här aktionen från Natos sida och USA:s roll i detta har inte gett rätt att i fortsättningen agera på detta sätt. Detta sade Kofi Annan tydligt ifrån om i dag på morgonen. Det här har Tysklands och Frankrikes regeringar tydliggjort. Det tydliggjordes vid Natos toppmöte. Det är också vår egen regerings uppfattning. Den internationella lagen är alldeles för viktig för att ändras utifrån oundvikliga händelser, om vi kan säga så. Jag menar att det kommer an på oss alla att hävda den internationella rätten. Det är små staters viktigaste verktyg för att de starkastes rätt inte skall råda i världen. I övrigt håller jag naturligtvis med Lars Ohly om att vi skall göra allt vad vi kan för att få en politisk lösning på kriget i Kosovo. Möjligen har jag en annan ordning när det gäller slagorden: stoppa kriget, stoppa de etniska rensningarna och stoppa bombningarna.

Herr talman! Viola Furubjelke ställer en rak fråga till mig: När vill Folkpartiet gå in i Nato? Svaret på den frågan är att det är omöjligt att säga i dag, när det sker eller om det sker. Det är precis det som vi uttrycker både i vår motion och i vår reservation. Jag förmodar att Viola Furubjelke har tagit del av dem, men jag skall ändå upprepa vad som står i reservationen: "Det finns i dag ingen anledning till att ompröva den militära alliansfriheten, men full handlingsfrihet bör råda inför den fortsatta säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa. Skulle Nato utvidgas med de baltiska staterna och Finland kommer frågan i ett nytt läge." Det är den handlingsfriheten, den öppenheten och den attityden som Folkpartiet har. Det återspeglas också i den andra fråga som Viola Furubjelke ställer, nämligen om de baltiska staternas medlemskap. Utrikesutskottet skriver så här: "Sverige har vid upprepade tillfällen uttalat stöd för de baltiska länderna rätt att själva fatta sina säkerhetspolitiska beslut." Ja, naturligtvis - allt annat vore ju orimligt. Vad vi säger är att när de nu uttrycker en önskan om både EU-medlemskap och Natomedlemskap skall Sverige ge sin support för detta.
Herr talman! Min fråga till Karl-Göran Biörsmark är berättigad. När började vi ifrågasätta den gällande säkerhetspolitiska linjen så länge den fortfarande gällde? Det är inte brukligt i något land. Att på det här sättet försvaga, ifrågasätta och därmed underminera den svenska militära alliansfriheten är ett försåtligt arbete från Folkpartiets, Moderaternas och kd:s sida. Dessutom är frågan berättigad utifrån ett TV inslag som jag såg i går, där Folkpartiets toppkvinna till Europaparlamentet Marit Paulsen fick frågan om Natomedlemskap och Folkpartiets hållning i detta. Det var fullständigt förvirrade svar. Hon hävdade att detta inte är Folkpartiets mening - nej, Partnerskap för fred handlar det om. Sedan skulle man skydda de baltiska staternas säkerhet inom Partnerskap för fred. Jag undrar hur väl förankrad den här synen är i Folkpartiet, om man verkligen har tillräckligt på fötterna för att gå ut och underminera svensk säkerhetspolitik på det här sättet.

Herr talman! Socialdemokratin har alltid varit en internationell rörelse. Vi har varit aktiva utrikespolitiskt. Jag har som socialdemokrat absolut ingenting att skämmas för när det gäller vårt förhållningssätt utrikespolitiskt och vad den militära alliansfriheten har inneburit för Sverige. Jag är stolt över Olof Palme. Jag är stolt över Ingvar Carlssons arbete och många andra socialdemokratiska ledares arbete. Jag hävdar med bestämdhet att den gräns för den militära alliansfriheten som vi har satt vid att inte ingå ömsesidiga försvarsåtaganden ger oss möjligheter att agera relativt fritt på den internationella arenan, tillsammans med de aktörer som vi också finner främjar samma säkerhetspolitiska mål som vi själva omfattar. Sedan kanske en del saker inte syns fullt ut. Vi hjälpte Sydafrika att bli fritt från apartheid. Det skedde inte öppet. Det skedde i det fördolda. Andra saker har också skett i det fördolda. Historien får utvisa vem som hade rätt eller fel. Jag vill bara återupprepa att svensk socialdemokrati har ett gott samvete. Vi har verkat för fred i Sverige, vi har verkat för fred i världen. Det har vi gjort, och vi kan vara stolta över det.
Herr talman! Viola Furubjelke hade några frågor till oss kristdemokrater. Vi heter faktiskt kristdemokrater. Den första frågan gällde svenskt medlemskap i Nato. Jag vill hänvisa till det jag sade i mitt anförande. Det är för närvarande inte aktuellt. Men vi kan inte blunda för den utveckling och de förändringar som sker. Därför menar vi att vi måste vara beredda att förutsättningslöst pröva vår egen relation till Nato. För ett antal år sedan väckte vi kristdemokrater en motion där vi föreslog att Sverige skulle bli observatör i VEU. Det sade socialdemokraterna nej till. Nu är vi överens om att det är bra att vi är med där. Man bör kunna vara beredd att ändra sig om och när man tycker att skäl finns för det. Försvaret går att banta. Men det sätt som regeringen nu föreslår att det skall ske på är inte rimligt. Vi får inte heller riskera den kvalitet och de resurser som vi behöver för att på ett fullgott sätt kunna delta i internationella insatser. Försvarspolitiken får inte vara någon form av budgetregulator. Vården: Om man ser tillbaka på det som har hänt under senare delen av 90-talet kan man konstatera att de besparingar som regeringen har vidtagit har slagit oerhört hårt mot sjukvården. Vården har varit och är fortfarande ett viktigt område för oss kristdemokrater. Det visar våra motioner och det gäller också nu. Det är ett anmärkningsvärt påstående att sjukvården får vara utan pengar. Ett sådant påstående faller på sin egen orimlighet. En enkel titt i våra motioner visar på det. Vården är fortsatt viktig för oss kristdemokrater.
Herr talman! Försvaret går att banta, säger Jan Erik Ågren. Ändå är man inte beredd att acceptera de förslag till nedskärningar som regeringen lägger fram. Detta sker i en situation där hela vår omvärld nedrustar och när försvarskostnaderna sjunker kraftigt överallt i hela världen. Vi sanerade ekonomin. Det innebar att det blev neddragningar i offentlig sektor, däribland sjukvården. Nu behöver vi inte göra det längre. Nu vill vi frigöra medel för att satsa på vården. Men här är inte kristdemokraterna med längre. Man vill fortsätta att lägga pengarna på ett militärt försvar i stället. Den internationella profilen på försvaret välkomnar vi mer än alla andra. Vi anser att det svenska försvaret har ett gott anseende internationellt. I fredsfrämjande insatser är svenska soldater efterfrågade. Vi kan med råge uppfylla de uppgifter som vi åtar oss internationellt.